Herr talman! Det är ingen hemlighet att SJ innan den här propositionen kom bedrev ett intensivt arbete mot en avreglering. Jag undrar om Jarl Lander och socialdemokraterna anser att SJ i så fall har företrätt något slags särintresse, haft ett egenintresse av den rollen eller om man helt enkelt har fel. Om socialdemokraterna anser att SJ helt enkelt har fel, hur kan det då komma sig att man har en ledning på SJ som inte är kompetent nog att avgöra vilka förutsättningar som är bra för framtiden? Jag noterar att man inte har tagit särskilt stor hänsyn till det SJ har sagt. Det är svårt att ta Jarl Lander på orden när han pratar om miljö. I dag pratar han för miljön, i går sade han själv i kammaren att man inte bör ta hänsyn till miljön när man t.ex. upphandlar olönsam järnvägstrafik. Jag vill också säga att vi inte har kopierat något förslag. Det vi har tyckt om järnvägstrafik är ingen hemlighet. Men vi har inte suttit i riksdagen särskilt länge. Det kan vara en anledning till att vårt förslag framstår som en kopia. Skulle vi däremot prata om hur många förslag som vi har fått igenom under annat namn, skulle kanske listan bli pinsamt lång.
Herr talman! Det är märkligt att Elisa Abascal Reyes tar upp SJ:s lednings inställning till detta. Jag må säga att det väl är naturligt att ledningen för ett s.k. monopolföretag gör vad som kan göras för att inte behöva utsätta sig för konkurrens. Det är väl ett helt naturligt ställningstagande att i ett första läge uttrycka att man vill fortsätta att arbeta på det sätt som man nu gör. Men när ägaren har bestämt sig för att man behöver ytterligare godstrafik på järnväg och ser att de regler som gäller för det företaget - SJ, som staten i dag äger - inte ger dem rätt förutsättningar att bedriva den här järnvägstrafiken, då måste man på något sätt ändra förutsättningarna för järnvägstrafiken totalt sett. Det är därför förslaget nu föreligger om att öppna de s.k. bi och matarbanorna så att vi får ytterligare järnvägstrafik. Sedan vill jag också göra en kommentar, herr talman, till att jag i går tydligen skulle ha sagt att jag inte är intresserad av miljöfrågorna. I går diskuterade vi statens köp av olönsam järnvägstrafik. Detta bygger på att vi skall försöka upprätthålla en regional balans, så att vi också ger företag och människor i glesare delar av landet tillgång till miljövänliga transporter. Men det som styr i det sammanhanget är alltså det regionalpolitiska hänsynstagandet. Medan den infrastruktur som är uppbyggd ute i landet är styrd av bl.a. miljöhänsynstagande.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Jarl Lander säger att vi diskuterade statens köp av olönsam järnvägstrafik i går. Men det gör inte på något sätt att det Jarl Lander säger låter mindre ihåligt. I går var det alltså regionalpolitiska intressen som styr vilken trafik som skall finnas och vilken trafik staten har intresse av att driva, i dag är det något annat. Jag kan bara konstatera att SJ trots allt är en myndighet. SJ är i statlig ägo. Att anklaga SJ för att ha något slags partsintresse och att man vill försvara ett monopol för att man själv arbetar där tycker jag med förlov sagt är något grovt. Jag har i stället valt att ta SJ på allvar.
Herr talman! Jag måste ändå komma tillbaka till vad vi diskuterade i går. Naturligtvis anser vi att järnvägstransporter är ett miljövänligt transportsätt i relation till den vägtrafik som vi har. Men när man skall ta regionalpolitiska hänsyn och ge människor och företag i glesare delar av landet tillgång till transporter måste man ta fram andra faktorer som också får vara vägledande. Då är det fråga om hur mycket av denna trafik som staten skall upphandla åt de företag och åt de människor som bor i glesare delar av landet. Det var den diskussionen vi förde i går. Den diskussion vi nu för är ju, eftersom SJ lever under företagsekonomiska villkor, att öppna bannätet på sådant sätt att järnvägstrafik för gods kan gå på bioch matarbanor och bära sig ekonomiskt av egen kraft, inte att upphandla denna som en olönsam järnvägstrafik.
Herr talman! I regeringens proposition under rubriken Godstrafik skriver man: "Nya regler som innebär en ökad konkurrens förbättrar även möjligheterna för SJ, i kraft av den dominerande operatören, och för nya aktörer att utveckla kundanpassade och effektiva transportlösningar. Redan det förhållandet att det finns en möjlighet för nya aktörer att komma in på marknaden stimulerar till ökad effektivitet, nytänkande och kundanpassning." Herr talman! Den argumentationen när det gäller godstrafiken är så välskriven och välmotiverad att jag inte kan uttrycka det bättre. Jag vill fråga Jarl Lander: Vad är det, Jarl Lander, som gör att samma argument inte är tillämpbara när det gäller persontrafiken? Är det så specifikt viktigt att skydda den trafiken från konkurrens att man, trots de lovord vi alla är beredda att ge SJ för de ansträngningar och den kraftfullhet som företaget visar upp, inte vågar ge nya aktörer möjlighet att träda in? I någon mån svarade Jarl Lander själv i föregående inlägg, då han sade att monopolföretag inte vill utsätta sig för konkurrens. Vi kan bara konstatera att regeringen ger monopolföretagen ett gott skydd i det avseendet. Man ger inte särskilt många möjligheter för någon att hitta infallsvinklar.
Herr talman! Jag var förvånad att Lars Björkman inte lyssnade mer nogsamt när jag höll mitt anförande. Jag sade att 75 % av den persontrafik som i dag finns i princip upphandlas i konkurrens. Det är den trafik som länstrafikhuvudmännen har och det är den trafik som staten köper. 75 % av persontrafiken är redan konkurrensutsatt. Utifrån det bör det dessutom finnas ett övergripande statligt nät. Det är den delen vi inte vill slå sönder ytterligare så att vi riskerar att inte ha ett sammanhängande persontrafiknät. Det är samma resonemang vi har om godstrafiken. Vi vill ha ett kraftfullt stort godstrafiknät i landet, men vi vill komplettera detta med godstrafik också på bi och matarbanor. Det är det vi har att ta ställning till i dagens förslag.
Herr talman! Det låter ju som om det vore fullständig konkurrens på upphandlingen när det gäller den trafikhuvudmannastyrda trafiken, men Jarl Lander vet lika bra som jag hur det här har gått till. I går, för att åberopa den debatten en gång till, kunde vi notera att kommittén som förbereder upphandlingarna har konstaterat att den förväntade konkurrens som skulle ha kunnat komma till stånd med det här upphandlingssystemet totalt har uteblivit. De konkurrenter som vid något tillfälle har erbjudit alternativ har - enligt deras egen uppfattning och anmälan till Konkurrensverket i varje fall - inte behandlats på ett sådant sätt att de har varit jämförbara. Med det system som vi föreslår, att fullt ut konkurrensutsätta trafiken och låta SJ konkurrera gentemot andra tågföretag, behövs inte de regleringarna kring trafikhuvudmännens skydd. Vi kan avlasta regeringen besväret att pröva hur starka argumenten från trafikhuvudmännen är att få köra trafiken i andra län. Låt mig bara snabbt - tiden rinner i väg - något beröra företrädesrätten som regeringen tycker är så viktig när det gäller godstrafiken. SJ är en kraftfull och kompetent aktör, det har flera av oss uttryckt här och det vågar vi stå för. Men låt oss då testa hur starkt SJ är i förhållande till andra intressenter som vill pröva möjligheten att köra gods på järnvägen. Genom att skydda SJ på det sätt som man tar sikte på i propositionen och i hemställan i utskottets betänkande kommer i praktiken aldrig konkurrensneutralitet att råda. SJ:s godstrafik kommer alltid att ges företräde. Det är en selektiv konkurrens.
Herr talman! Först vill jag säga ytterligare några ord angående den konkurrens som ändå finns vid upphandling av persontrafik inom länstrafiken och statens köp av olönsam trafik. Här har under fyra års tid upphandlats under konkurrens. Men det visar sig ju att SJ är det effektivaste och mest kostnadseffektiva företaget som kan bedriva den här trafiken. Därför har det fortsatt på det sättet att SJ i princip har all persontrafik ute i landet. Det finns någon som har försökt: Vi har haft exempel i Småland bl.a. som har klarat något år, men i nästa upphandling har SJ varit effektivare och mer kostnadsinriktat och klarat detta. Vi skall inte beskylla SJ för att de är duktiga på att bedriva järnvägstrafik. Det är ju någonting som hela landet tjänar på. Vad gäller konkurrensen inom godssektorn, tycker jag att det var bra argument som Lars Björkman förde fram. De skulle han ha använt i debatten med Karl Erik Persson. Det vi säger i det här förslaget är icke en fullständig avreglering av godstrafiken, utan det är ett öppnande av bi och matarbanor i det här landet. Så det som Lars Björkman säger är alldeles riktigt: Vi utsätter inte SJ för någon stor övergripande konkurrens vad gäller godstrafiken.
Herr talman! Jarl Lander sade att han tror att det här skall gå bra. Man kan väl säga att tron är det sista som överger människan, och när det gäller den här frågan verkar Jarl Lander också vara inne på att tron är det sista som skall överge honom. SJ är det mest lönsamma företaget i Europa när det gäller godstransporter, och där håller jag med Jarl Lander. Utifrån vad jag har läst tror jag t.o.m. att vi här är bättre än USA, som många tycker är ett föregångsland. Men varför då slå sönder den här möjligheten? Låt SJ fortsätta utveckla det här och se hur det går. Klarar SJ inte av det, då kommer man tillbaka. Nu har man ju lagt lönsamhetskrav på SJ, och SJ uppfyller dem och går med vinst. Då helt plötsligt skall detta brytas. Det finns, som jag ser det, ingen logik i det. Lönsamhetskraven finns ju kvar på SJ. Men lek nu med tanken att nya operatörer kommer in och dumpar priserna på exempelvis systemtågen. Vad skulle då hända med SJ? Statens krav på SJ ligger ju fast. SJ kan alltså inte vara med och konkurrera under en kort tid med dumpade priser. Det är ju så man har vunnit marknadsandelar när det gäller annan verksamhet, så det är ju ingen omöjlighet att detta scenario kan uppstå. SJ själva säger att man skall klara av detta. Ja, det vore ju fantastiskt om en myndighet som SJ skulle gå ut och säga något annat. Då vore det ju definitivt ett tjänstefel. Blir man ålagd något måste man ju gå ut och säga att man på ett eller annat sätt skall försöka klara av det. Resultatet känner vi tyvärr inte till än.
Herr talman! Karl-Erik Persson beskyller mig för att tro ett antal saker med anledning av detta, och det är jag tvungen till, Karl-Erik Persson. Jag kan inte mer än göra antaganden utifrån de fakta som vi får som underlag. Det här är ju någonting som skall hända efter juli månad 1996, och varken Karl-Erik Persson eller jag kan göra någonting annat än tro. Vi tror på SJ. Vi tror att SJ har samma förutsättningar som de har visat hittills att ytterligare utveckla sig och klara mycket av den långväga tunga godstrafiken. Men när vi samtidigt då har ställt det som Karl Erik Persson säger är lönsamhetskrav har vi sagt att SJ skall klara all godstrafik utifrån företagsekonomiska villkor. Ett stort, så att säga övergripande, järnvägsföretag klarar alltså inte småskalig verksamhet på samma sätt. Det är därför förslaget nu föreligger - återigen säger jag detta - ett förslag som skall öppna för småskalig järnvägstrafik på bi och matarbanor. Detta är icke att slå sönder SJ på något sätt. Karl-Erik Persson tar upp rädslan för att systemtåg skulle överta verksamheten och köra billigare. Men jag tror inte att de företag som eventuellt kan dyka upp och erbjuda systemtågslösningar klarar detta till en lägre kostnad än vad SJ i dag har. SJ är experterna på de stora tunga transporterna, och så kommer de att vara också efter juli månad 1996, Karl-Erik Persson.
Herr talman! Det är ju det som jag ser som ett problem: Hur skall man klara SJ:s verksamhet? Ser man på annan verksamhet finner man att företag för att nå dessa mål, för att komma in och vara med och konkurrera och nå marknadsandelar, under en kortare tid kan dumpa priser för att slå ut annan verksamhet. När den är borta höjs priserna. Det är det jag är rädd skall kunna hända SJ, framför allt när det gäller systemtåg. Vad jag förstår är det egentligen där man tjänar ganska bra med pengar som kan läggas på annan verksamhet. Den här stordriftsfördelen har man haft inom SJ: Man kan tjäna litet mer pengar på en sträcka och då ha litet mindre inkomster på andra sträckor. Det här är jag rädd att man inte kommer att kunna fortsätta med, för att någon kommer att gå in och dumpa priserna och på kort tid slå sönder det, i och med att vi fortfarande har lönsamhetskravet på SJ, att det skall ge vinst. Jag hann inte med trafikledningen i mitt förra anförande. Jag tror faktiskt att det vore bättre att den ligger kvar som den är i dag. Jag tror inte på att man skall göra den här omorganisationen. Trafikledningen, som den fungerar i dag, är det ju faktiskt inga fel på. Har man någonstans tagit fram någonting i propositionen eller betänkandet om varför man skall göra detta? Som jag ser det slår man sönder ett system som fungerar. Det tycker jag inte är rätt. Där går våra åsikter isär, och jag tror inte att vi kommer närmare varandra i den här debatten.
Herr talman! Först vill jag beröra att det kan komma in företag som dumpar priserna. Ja, med all säkerhet kommer det att finnas sådana s.k. lycksökare som kanske med kortsiktiga lösningar skulle kunna erbjuda företag i det här landet systemtransporter till ett lägre pris än vad SJ klarar i dag. Men jag tror inte, Karl-Erik Persson, att vi har sådana företag i det här landet att de använder sådana argument. Vi vet att det material som fordras för de här transporterna - lok bl.a. - är mycket dyrbara saker. Det finns alltså företag som skulle kunna köpa in begagnade, äldre lok och bedriva systemtransporter, men det är en mycket kortsiktig lösning. Jag tror som sagt inte heller att svensk industri går på sådana kortsiktiga lösningar. Karl-Erik Persson påstår att vi slår sönder trafikledningen. Det gör vi absolut inte. Det skall bara vara ett annat huvudmannaskap för trafikledningen och banfördelningen, Karl-Erik Persson. Det är ett huvudmannaskap som är mera fristående från operatören SJ. Det är ett företag som visserligen ryms inom Banverkets regi men som ändock är fristående på samma sätt som t.ex. Järnvägsinspektionen. Järnvägsinspektionen ligger i dag inom Banverket men är också ett fristående företag. Det är nu inte bara det här förslaget som kan medföra att det kommer in andra operatörer. Vi har redan beslut om att det skall finnas andra järnvägsoperatörer i det här landet. Ta bara Arlandabanan som ett exempel, där har vi ytterligare en operatör. Det är inte rimligt att det här skall rymmas inom huvudmannaskapet för en av operatörerna utan det bör vara fristående från dem. Därför tycker vi att det är lämpligt att det ligger hos Banverket, där det redan finns en generaldirektör. Vi behöver inte tillsätta någon ny, Karl Erik Persson. Detta skall ändock vara fristående inom den här ramen. Vi tror att det är en bra lösning.
Herr talman! Jarl Lander gjorde en tydlig och pedagogisk historiebeskrivning, men han berörde inte min fråga om trafikhuvudmännens möjlighet att köra utanför det egna länet. Jag förordar i och för sig en mer omfattande liberalisering av persontrafiken, men propositionens förslag är ett litet steg i rätt riktning. Problemet, som jag ser det, är att man anger två förutsättningar för att regeringen skall ha rätt att bevilja det här tillståndet. Persontrafiken på stomnätet skall ske i angränsande län, och dessutom skall syftet vara att utveckla den lokala eller regionala persontrafiken i det egna länet. Jag menar alltså att även utgående från ett socialdemokratiskt synsätt borde det vara en onödig inskränkning att tala om angränsande län. Det borde räcka med den andra förutsättningen - att syftet skall vara att utveckla den lokala eller regionala persontrafiken i det egna länet. Kan Jarl Lander förklara varför man behöver göra den här inskränkningen?
Herr talman! Jag vet inte om jag kan förklara detta för Lennart Fremling och om det är tillräckligt att förklara. Han återkommer nog säkert i alla fall med samma frågeställning. Orsaken till att vi inte helt "släpper" en trafikhuvudmans förutsättningar att köra i vilket län han vill är att vi har gett ansvaret för länstrafiken till varje trafikhuvudman. Då kan det inte vara lämpligt att en trafikhuvudman i ett län bedriver trafik i ett andra eller tredje län för sitt eget läns vinning. Det mest praktiska i de lägena är att man gör som t.ex. i Göteborgsregionen. Där samarbetar trafikhuvudmännen över de s.k. länsgränserna. Då blir det bara ett överskridande av en länsgräns. Då är problemet löst inför framtiden också.
Herr talman! Med det beslut vi nu kommer att fatta anger riksdagen en begränsning för regeringen. Regeringen kan alltså inte medge att trafikhuvudmännen får bedriva persontrafik på stomnätet i ett tredje län, dvs. i nästa län som icke är angränsande, ens om geografien är sådan att det behövs för att utveckla den lokala eller regionala persontrafiken i det egna länet. Jag är fortfarande förvånad över att inte Jarl Lander har det förtroendet för regeringen att regeringen skulle kunna göra en bedömning med utgångspunkt i det andra kriteriet. Varför behövs det första kriteriet som anger att verksamheten måste vara inskränkt till angränsande län.
Herr talman! Vi här i riksdagen fattar oftast beslut utifrån förslag som regeringen lägger fram. Nu lägger regeringen fram ett förslag som bygger på att trafikhuvudmännen får möjlighet till trafikeringsrätt på stomnätet i angränsande län. Det är detta förslag som utskottsmajoriteten säger ja till. Vi har inte tagit något initiativ från utskottsmajoriteten om att en trafikhuvudman också skall få köra på stomnätet i ett tredje eller fjärde län. Men jag pekar på den möjlighet som trafikhuvudmännen har att gå samman i olika "trafikhuvudmannaförbund". På det sättet kan t.ex. någon från Älvsborgs län bedriva trafik även i Hallands län.

Herr talman! Tack vare det investeringsbeslut som fattades 1993 och som initierades av den föregående regeringen befinner vi oss nu uppe i en mycket expansiv period när det gäller utbyggnaden av järnvägens infrastruktur. Det är den största satsningen för att bygga ut järnvägens infrastruktur som har genomförts i modern tid. Det här skapar mycket bra förutsättningar för att få till stånd en väl fungerande och effektiv järnvägstrafik som skall kunna öka sin andel av trafikarbetet både när det gäller persontrafiken och godstrafiken. Infrastrukturen är alltså den nödvändiga grundförutsättningen för att det här skall kunna ske. Sedan måste man naturligtvis - det är detta som dagens diskussion handlar om - se på regelverket på vad som skall ske med infrastrukturen. Det gäller bl.a. Det finns väl anledning att först konstatera att även om vi har haft en monopolsituation fram tills nu på järnvägen, har järnvägstrafiken för den sakens skull inte varit utsatt för konkurrens. Det har varit en hård konkurrens mellan järnvägen och andra trafikslag. Beträffande persontrafiken har det kanske framför allt mest gällt flygtrafik men också buss och biltrafik. På godssidan gäller det transporter med långtradare och genom sjöfart. SJ hävdar sig ganska väl. Man har mött konkurrensen och tagit ökade andelar. Nu skapar vi förutsättningar för att järnvägstrafikens omfattning skall växa ytterligare. Ett medel tror jag rent principiellt är konkurrens och avreglering. Det är positivt för att sätta press på att verksamheter skall effektiviseras ytterligare. Från Centerns sida ser vi det nu liggande förslaget, som vi ställer upp bakom, som ett första steg mot en alltmer avreglerad järnvägstrafik. Det finns anledning att ta det litet försiktigt steg för steg. Internationella erfarenheter, t.ex. från USA, är inte odelat positiva för en alltför långtgående avreglering. Därför tror jag att det kan vara en klok strategi att ta detta stegvis och se hur marknaderna utvecklar sig. Men i grunden är vi således positiva till konkurrensutsättning och avreglering på det här området. Skrivningen i slutet av utskottsbetänkandet när det gäller uppföljning och utvärdering är därför viktig. Från Centerns sida kommer vi mycket noga att följa den här utvecklingen för att se om det - när det är dags att ta nästa steg - behöver göras vissa justeringar av det som nu beslutas. Det finns ingen anledning för mig att redovisa förslagets sakliga innehåll, eftersom flera debattörer här redan har gjort det. När det gäller uppföljningen tycker jag dock att det är extra viktigt att se hur man kommer att hantera företrädesrätten som SJ skall ha för godstransporter. Den bör hanteras på ett sådant sätt att man inte omöjliggör konkurrens, att man inte omöjliggör för andra aktörer att ge sig in på den här marknaden. Det handlar om trafikhuvudmännens utvidgade möjlighet till trafikering så att de kan köra persontrafik även utanför det egna länets gränser för att skapa effektiva trafiksystem. Jag utgår ifrån att den prövning som regeringen skall göra sker i en väldigt positiv anda. Det är också ett område som är väldigt viktigt att följa upp och se så att myndigheter - i detta fall regeringen - inte använder sin prövningsrätt för att försvåra och förhindra utan verkligen för att underlätta. Med detta, herr talman, yrkar vi från Centerns sida bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr

Herr talman! Jag vet inte om det är symboliskt att rubriken på regeringens proposition har ändrats. På den utredning som gjordes stod det Nya möjligheter för järnvägstrafiken. Nu har det blivit Nya förutsättningar för järnvägstrafiken. Jag vet som sagt inte om det är symboliskt. Oavsett detta är det enligt min mening och enligt väldigt många riksdagsmän, organisationer och företag en dålig lösning för godstrafiken på järnvägen. Förslaget blir inte bättre av att trafikutskottets majoritet har ställt sig bakom det. Låt mig ta upp några skäl för min åsikt. De avregleringar inom kommunikationsområdet som genomförts, framför allt av den borgerliga regeringen, har givit mycket dåliga resultat. Flygavregleringen har givit en regionalpolitiskt dålig effekt. Taxiavregleringen har lett till minst sagt absurda konkurrenssituationer. För inte så länge sedan skrev Affärsvärlden - nu är det inte jag som säger detta - om Citymails situation så här: Citymail är likvidationsfärdigt. Vi som är här vet hur det gick. Affärsvärlden fortsatte: Fallet Citymail visar tydligt på riskerna med snabba och illa genomtänkta avregleringar. Med dessa exempel tycker jag att borgarnas ständiga resonemang om konkurrens och avreglering som skall lösa allt faller platt till marken. Jag skulle kunna ta många fler exempel. När det gäller godstrafiken på järnväg skriver följande: Förutsättningarna för att skapa en fungerande konkurrens på godstrafikmarknaden är sannolikt gynnsamma. Detta är den analys som finns beskriven i utgångsförslaget. Man har backat i två omgångar. Frågan till Jarl Lander måste bli följande: Vilka analyser ligger till grund för det nu föreliggande förslaget? Trots att man måste konstatera att Sverige på grund av relativt dåligt trafikunderlag knappast har underlag för flera operatörer på samma bana, och trots att man måste konstatera att godstrafik på järnväg i Sverige inte är ineffektiv utan snarare den mest effektiva i världen, och trots att det inte finns något exempel i världen på att olika godsoperatörer bedriver trafik på samma spår tror Jarl Lander och regeringen uppenbarligen att deras förslag skall ge mer godstrafik på järnväg. Vad är det som kommer att ge ett annat och mer positivt resultat i Sverige i förhållande till övriga världen? Låt mig tillägga att Affärsvärlden i samma artikel från den 22 november skrev följande: De länder som lyckats bäst med sin järnväg - USA och Frankrike - har ingen konkurrens på spåren. Hjulet är redan uppfunnet, Jarl Lander! I vår motion, T33, har vi under rubriken Godstrafik på järnväg beskrivit de risker som vi ser ligger i detta förslag. Om andra operatörer tillåts plocka ut de fåtal russin eller lönsamma transportuppdrag som finns kommer SJ:s resultat att riskera att försämras avsevärt. Samtidigt är jag rädd för - jag kanske t.o.m. tror - att Jarl Lander, t.ex., står här i talarstolen framöver och kräver ytterligare lönsamhet av SJ. Det finns enligt vår uppfattning en stor risk för att godstrafik flyttas från järnväg till väg - detta medverkar till en sämre miljö - att förslaget betyder sämre service för stora delar av landet, att det blir dyrare frakter för delar av näringslivet och att det landsomfattande nät som SJ i dag driver inte kan bibehållas. Vi anser att all trafik mellan SJ:s tågbindningsorter bör skötas av ett företag - SJ - för att säkra det landsomfattande nätet. Vi anser att det är bättre att konkurrensen ökas mellan vägtransporter och järnväg och inte mellan olika järnvägsföretag. Då kunde vi möjligtvis förbättra vår ansträngda miljö. Min fråga till Jarl Lander blir följande: Ser han inga av de risker som vi beskriver i vår motion? Så över till banfördelningen och trafikledning. Alla vet att SJ i dag sköter arbetet med tidtabeller och trafikledning. Även med de ändringar som nu tvingas igenom måste SJ utföra stora delar av detta arbete. Jag är övertygad om att den lösning som föreslås, med en självständig enhet inom Banverket, kommer att betyda ett omfattande dubbelarbete och därmed ökade kostnader för samhället eller för dem som fraktar gods på järnväg. Frågan till Jarl Lander blir följande: Vad avser ni att göra om det visar sig att er lösning till banfördelning och trafikledning blir dyrare än i dag? Jag måste också få säga något positivt. Det har flera andra också gjort. Trafikutskottet har varit positivt till förslaget om en snar utvärdering. Den bör kunna ske åtminstone delvis redan våren 1998. Det tycker jag är ett bra förslag. Men tänk om det nu visar sig, Jarl Lander, att det blir fel och att detta förslag blir dyrare. Vad kan man göra för förändringar när detta system redan är uppbyggt? Min sammanfattning, herr talman, blir följande: Jag tycker att förslaget är mindre lyckat. Det finns inga som helst analyser som visar att förslaget är väl underbyggt och har god kvalitet. Det finns inget annat exempel i världen på att fler operatörer konkurrerar på samma bana. Stödet för förslaget är dåligt. Det är egentligen bara Rail Forum som klart har tagit ställning för. Men Woxna Express, som är ett matarbolag, har skrivit till Rail Forum och sagt följande: Vi förstår inte Rail Forums ensidigt dogmatiska inställning i frågan. Eftersom våra synpunkter tydligen inte fått gehör vill vi härmed anmäla att vi avbryter vårt samarbete med Rail Forum, vilket rent praktiskt innebär att jag personligen ber att få utträda ur Rail Forums arbetsgrupp för infrastrukturfrågor. Jag behöver väl inte säga att varken de anställda, deras fackliga organisation SEKO eller SJ anser att förslaget är godtagbart. Det har tagits upp här. Jag skulle vilja fråga Jarl Lander hur SJ eller SEKO skulle kunna svara något annat än att man naturligtvis måste försöka. Jag anser till sist att förslaget riskerar att betyda dyrare frakter, sämre ekonomi och sämre miljö. Herr talman! Jag kommer vid voteringen att rösta för reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Bo Nilsson började sitt anförande med att kommentera att det inte hade blivit den rubrik på regeringens proposition som han hade förutsatt. Det blev över huvud taget inte den proposition som Bo Nilsson hade förutsatt. Bo Nilsson argumenterade här utifrån ett förslag som var ute på remiss under sommaren och förhösten. Utifrån det hade han byggt upp ett stort kontaktnät för att få möjlighet att argumentera gentemot gamla utskottskamrater. Men nu ligger på riksdagens bord, Bo Nilsson, ett förslag som är helt annorlunda. Jag skulle helst vilja be Bo Nilsson läsa det ordagrant. Då hade Bo Nilsson fått se att det förslag vi nu har att behandla inte går ut på att utsätta godstrafiken inom SJ för någon stenhård konkurrens, slå sönder någonting eller skapa förutsättningar för russinplockning osv. På riksdagens bord ligger ett förslag som skall ge förutsättningar för småskalig godstrafik på järnväg på de s.k. bi och matarbanorna.
Herr talman! De efterslängar som Jarl Lander nu ägnar sig åt tänker jag inte besvara. Däremot vill jag läsa upp vad som står i propositionen: Rätten att bedriva godstrafik på det statliga bannätet öppnas för alla som uppfyller de av staten angivna kraven. Det är inget tvivel om att det är en avreglering. Jag måste ändå erkänna för Jarl Lander att det förslag som nu föreligger är betydligt bättre än det som fanns från början. Det vore ju konstigt annars. Men trots det är alla emot. Jag har i dag fått ett fax från USA, där det står följande: Risken är uppenbar att vi får uppleva en totalt sett försämrad effektivitet och konkurrenskraft hos godsjärnvägen i Sverige. För den långväga lastbilstrafiken hägrar dock ytterligare 4-5 miljarder tonkilometer gods per år. Även med det nya förslaget finns det risker för försämringar. Det finns risker för att konkurrensen sker mellan järnvägsföretag i stället för mellan väg och järnväg. Jag skulle hellre vilja se att vi prioriterar järnvägen i förhållande till vägarna, i stället för detta dåliga förslag.
Herr talman! Egentligen skulle jag behöva använda alla de argument som jag tidigare har använt, t.ex. när jag debatterade med Karl-Erik Persson från Vänstern. Han hade samma argumentation som Bo Nilsson, dvs. att vi slår söder, ger utrymme för russinplockning osv. Jag kan bara hänvisa Bo Nilsson till protokollet eller att försöka minnas vad han hörde i debatten. Vi öppnar icke för dessa förutsättningar, utan vi ger förutsättningar för andra, som inte har samma lönsamhetskrav på sig som SJ, att bedriva järnvägstrafik för gods på bi och matarbanorna. Herr talman! Jag vill också göra en kommentar till det Bo Nilsson säger om banfördelningen och trafikledningen. Han påstår krasst att det i princip kan bli mycket dyrare på grund av att samma verksamhet skall fortsätta som tidigare men under en annan myndighets verksamhetsområde. Vi säger ju att det är samma verksamhet som skall pågå inom den banfördelningsstab som i dag finns hos SJ, som senare bara skall finnas under Banverkets hatt. Jag förstår inte varifrån Bo Nilsson får sina siffror om att det här skall bli dyrare. Att USA börjar lägga sig i vad Sveriges riksdag skall bestämma tycker jag också är att slänga med argumenten, Bo Nilsson.
Herr talman! När det gäller banledningen säger nu Jarl Lander att det skall göras precis samma jobb som tidigare, men att Banverket skall göra det i stället. Eftersom jag då säger att Banverket skall ta över detta arbete men att SJ ändå måste göra stora delar av det, är det inget tvivel om att det blir dubbelarbete och att det blir dyrare. Jag skulle till sist vilja fråga Jarl Lander var i världen jag kan se på dessa avregleringar och hur bra det har blivit. Det kunde vara intressant att få den uppgiften. Jag kan få den efteråt, eftersom Jarl Lander nu inte har fler repliker. Allra sist vill jag hålla vad med Jarl Lander. Jag tror inte att järnvägen ökar sin andel av transportarbetet med detta förslag. Jag är beredd att hålla vad: skall vi göra det efter debatten?

Herr talman! Återigen vill jag säga några ord om detta med banfördelning och trafikledning. Bo Nilsson borde kanske också lyssna på det. Det finns en väldig rädsla för att detta skall bli någonting kostbart och att SJ skall behöva ha en egen trafikledning på sidan om. Jag förstår inte varför man ser det på det sättet. Om jag tar exemplet att samma människor som i dag jobbar med banfördelning och trafikledning sitter kvar i samma byggnad och jobbar med samma saker efter den 1 juli 1996, men att deras anställning är under Banverket i stället för under SJ, förstår jag inte att det skall bli så mycket dyrare. Högre löner lär det inte bli på grund av att de flyttar mellan SJ och Banverket. Jag förstår inte den oron. Detta blir en bra lösning. Dessutom skall sägas att regeringen också skall återkomma med detaljerna i fråga om reglemente för banfördelningen ute på nätet.

Herr talman! Det som Barbro Hietala Nordlund tycker är klåfingrighet gäller just det att den här enheten bör vara så fristående som möjligt från samtliga operatörer på nätet. Det är därför som regeringen har lagt fram förslaget och utskottsmajoriteten ställer sig bakom att det läggs under Banverkets hatt i stället för under SJ:s hatt.

Herr talman! Det är ett ganska ovanligt skådespel vi bjuds här när representanter för ett parti har så klart olika uppfattningar i frågan. Men vi skall kanske ändå inte vara förvånade. Vi känner ju igen det från tidningsdebatten och i hur tillståndet i det stora partiet beskrivs. Låt mig litet grand symboliskt konstatera att det kanske är riktigt att man i sådana här frågor, precis som i alla andra, använder sig av dubbelspårets modell. Om inte den ena taktiken lyckas kanske det går med den andra, och då finns det alltid något att åberopa i framtiden när man skall studera hur systemets utfall kom att bli. Det är ändå oroande när det stora partiets företrädare i den mäktiga Kommunikationskommittén - eller Komkom, som den litet populärt kallas - har en uppfattning och trafikutskottets majoritet på den socialdemokratiska sidan har en klart motsatt uppfattning. Hur skall det uppfattas bland aktörerna som tänker sig en etablering på det här området. Vilken falang kommer för framtiden att vara den starkaste? Är det Bo Nilsson och Barbro Hietala Nordlund som skall tala om hur spåren skall utnyttjas, eller är majoriteten med företrädare för trafikutskottet som skall få sitt genomslag? Detta är inte ägnat att skapa trygghet på marknaden. Vi får hoppas att klarsignaler kommer från den nye tågklareraren Göran Persson, som kan vifta med flaggan på rätt ställe.

Herr talman! Vi har från kristdemokraterna inte någon ordinarie ledamot i trafikutskottet. Jag vill göra några klargöranden, eftersom vi inte har gjort vår stämma hörd tidigare i dessa frågor. Vi har väckt en motion som tar upp en del frågor, och jag vill redogöra för hur vi har tänkt i det här sammanhanget. Järnvägen har en nyckelroll i det framtida transportarbetet. Dels är den mycket viktig för vårt näringsliv som förmedlare av gods, dels är den jämfört med de flesta andra transportslag mindre miljöförstörande. Järnvägen har stora miljöfördelar, främst när det gäller mycket låga utsläpp till luft och vatten. Energieffektiviteten är hög liksom trafiksäkerheten. Det finns således många skäl för samhället att skapa förutsättningar för järnvägen att utveckla sin fulla potential. Under efterkrigstiden har järnvägen ständigt tappat mark, främst till vägtrafiken. Politiskt ointresse har lett till åratals försyndelser i form av uteblivna investeringar i infrastruktur och rullande materiel. En ideologisk stelbenthet har hämmat järnvägens utvecklingskraft genom att man har slagit vakt om det nationella monopolet. Monopol, oavsett om det är statligt eller privat, leder i längden till sämre effektivitet, sämre kvalitet och service. Det trafikpolitiska beslutet 1988 inledde en positiv utveckling av järnvägstrafiken i Sverige. Uppdelningen av SJ och Banverket var en framsynt åtgärd men kan inte ses som en slutstation vad gäller förnyelse. Sedan 1988 har ändå ett positivt förnyelsearbete inletts. Det sägs t.o.m. att SJ i dag är Europas mest välskötta järnvägsföretag med mycket goda resultat. Vi har dock bara sett början av de möjligheter som ligger framför oss om viljan finns. Inom en tioårsperiod borde järnvägen kunna fördubbla sitt trafikarbete både på gods och personsidan om man är beredd att dra vidare och öppna för konkurrens på allvar. Innevarande stomnätsplan för åren 1994-2003 innehåller kraftfulla nyinvesteringar som kommer att ge möjligheter och förutsättningar till en markant förbättrad järnvägstrafik. Satsningarna på infrastruktur och nya moderna lok och vagnar måste nu följas upp av förnyelse av organisationen. De första stegen som tagits mot ökad intern konkurrens talar sitt tydliga språk. Kostnader har sänkts, kvaliteten här höjts och järnvägen har starkt skärpt sin attraktionskraft gentemot andra transportslag. Positiva exempel finns från LKAB:s trafikeringsrätt på Malmbanan, statens köp av olönsam persontrafik och länstrafikhuvudmännens anbudsupphandlingar. Från Inlandsbanan har vi också fått intressanta erfarenheter av konkurrens även när det gäller banunderhåll De farhågor som funnits vad gäller avreglering och konkurrens är ogrundade. Kristdemokraterna vill se ett fortsatt starkt, vitalt och framgångsrikt SJ - men företaget skall bygga på sin egen förmåga att leverera attraktiva tjänster, och inte på skydd från konkurrens. Vi har under de senaste åren fått se ett antal regionala matarbolag växa fram. De har utvecklats positivt och ses numera som ett värdefullt tillskott för att befrämja spårburen godstrafik. Vi kristdemokrater har svårt att se varför etablerade operatörer skall ges rättigheter i första hand medan nya operatörer med nya friska idéer får komma efter. Vi ser det som logiskt att fortsätta på den inslagna vägen och vill avreglera godstrafiken på järnväg helt för att på så sätt ytterligare öka effektivitet och konkurrenskraft. För att försäkra alla aktörer om konkurrensneutralitet måste trafikledning och banfördelning skötas av en opartisk och neutral part, och vi välkomnar därmed förslaget om en ny självständig enhet som administrativt kan inordnas i Banverket. Alla operatörer måste på lika villkor få del av de s.k. gemensamma funktionerna på ett icke-diskriminerande sätt och till kostnadsmässigt likvärdiga villkor. De argument som gäller för en avreglering av godstrafiken gäller naturligtvis också för persontrafiken. Regeringens förslag när det gäller persontrafiken är helt otillräckliga för att göra det möjligt att ta vara på de fördelar som en fri konkurrens skulle ge. Det är därför önskvärt att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ytterligare förslag som ger fri konkurrens inom persontrafiken. Regeringens förslag om att öka länstrafikhuvudmännens trafikeringsrätt är dock ett litet steg i rätt riktning, men det är ändå otillräckligt. Som vi vet är det länge sedan länsgränserna spelade ut sin roll. Det finns sedan tidigare en tydligt uttryckt vilja till förnyelse av järnvägen inom EU. Sverige bör aktivt ge sitt stöd för en förnyad järnvägstrafik på internationell nivå. Avesta-Sheffields avbrutna försök med en stålpendel från Avesta till England visar tydligt vilka svårigheter som finns för den gränsöverskridande järnvägstrafiken. Här finns stort utrymme till förbättringar. När det gäller SJ i framtiden föreslår vi vidare att man mer aktivt bör koncentrera sig på den rena spårburna kärnverksamheten. Man kan inte splittra upp sig och ägna sig åt allt samtidigt om man skall vara effektiv. Från kristdemokraterna föreslår vi därför att SJ bör bolagiseras och verksamheter som inte är knutna till kärnverksamheten säljas ut i en takt som givetvis måsta vara ekonomiskt försvarbar. Det skulle sannolikt ge ett nödvändigt kapitaltillskott att investera bl.a. Herr talman! Med detta vill vi ansluta oss till reservationerna 1, 2, 7, 8, 11 och 12. Men jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 12.

Regeringen företräds i dag av statsråden Jan Nygren, justitieminister Laila Freivalds, kommunikationsminister Ines Uusmann, utbildningsminister Carl Statsrådet Jan Nygren svarar på övergripande och allmänpolitiska frågor. Övriga statsråd svarar på frågor var och en inom sitt ansvarsområde. Jag får påminna om att det också är möjligt att ställa anslutande frågor för andra ledamöter än den ursprungliga frågeställaren. För att det skall vara möjligt att se vem som vill ställa en anslutande fråga vill jag be vederbörande att resa sig upp snabbt när det det blir tillfälle till eventuella kompletterande frågor, och andra att vänta till dess att jag har givit ordet för ny fråga.
Fru talman! Jag har en fråga till Jan Nygren. Det har nyligen företagits regeringsbesök i Latinamerika, vilket jag tycker var mycket välkommet. Det var länge sedan sist. I samband med besöket i Chile var även representanter för Kockums med. I Svenska Dagbladet har jag tagit del av att man från Kockums sida har intresse av och förhoppningar om att kunna exportera krigsmateriel till Chile. Därför är min fråga till statsrådet Jan Nygren följande: Anser den svenska regeringen att det skulle vara lämpligt att ge exporttillstånd för krigsmateriel till Chile?

Fru talman! Får jag då fråga om Jan Nygren anser att den typen av ärende bör bli föremål för överläggning i den nyinrättade nämnd som skall finnas i den nyinrättade myndigheten för export av strategiskt känsliga produkter.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Flygande inspektion har vi i många år ansett vara en utomordentligt effektiv form för att kontrollera bilarnas tekniska skick. För kalenderåret 1994 siktade man på att öka till ca 120 000 fordonskontroller på våra vägar, men dessa mål uppfylls inte. Vi är dåliga på att följa upp att planerad verksamhet verkligen genomförs. Delar kommunikationsministern min uppfattning att flygande inspektion är en effektiv åtgärd för att öka trafiksäkerheten? Är kommunikationsministern i så fall beredd att göra någon lämplig uppföljning av pågående verksamhet, så att den bedrivs i tillräcklig omfattning över hela landet?
Fru talman! Jag delar Lennart Fremlings uppfattning att det är effektivt med flygande inspektioner. Jag tycker också att det är att beklaga att man inte har kunnat nå de mål som är uppsatta. Det handlar dels om resurser, dels om att man måste förändra organisationen på ASB, bl.a. Frågan är aktuell för oss. Jag är också övertygad om att vi tar upp den i den diskussion vi har med de verk, myndigheter och bolag som ligger under Kommunikationsdepartementets domvärjo. Vi kallar det mål och resultatdialog när det gäller verk och myndigheter. Det kallas någonting annat när det gäller bolagen, men det handlar om uppföljning av de mål som man har.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kommunikationsministern. Posten, Telia, SJ och Luftfartsverket toppar nu listan på anmälningar och fällningar i Konkurrensverket. I Postens fall har man blivit fälld elva gånger de senaste tre åren. Flera fall är mycket näraliggande. Det sker ett trixande runt lagen. Hade detta gällt en bank hade nog ledning och bankoktroj varit hotade. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om hon kommer att vidta några åtgärder för att i egenskap av ägare tillse att dessa verk och bolag etiskt och moraliskt respekterar gällande lag lika mycket som andra bolag.
Fru talman! Självfallet skall de statsägda verken och bolagen följa lagstiftningen som alla andra bolag. Jag vill bara göra en liten korrigering: Det har inte varit elva fällningar. Det har varit elva mål för Posten den senaste tiden. Alla är inte avslutade, och alla har inte lett till fällningar. Det är allvarligt nog, och det spelar egentligen ingen roll. Vi skall också komma ihåg att dessa områden har varit monopolskyddade. Även om det inte har varit formellt har det tidigare varit de-facto-monopol. Det är en ny marknadssituation. Jag välkomnar den nya marknadssituationen. Vi har också en ny konkurrenslagstiftning. Den behöver följas upp och utvärderas. Vi sysslar bl.a. med det som ägare. Vi gör det också tillsammans med andra departement som arbetar med frågorna om konkurrenslagstiftningen.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Samtidigt vill jag säga att ägaransvaret inte bara är passivt, utan också måste vara aktivt. Jag noterar att det bl.a. i det fall som har rört Posten och Citymail har florerat beskyllningar om lögner. Horder av advokater har varit inblandade. Det är pågående eller nystartade rättsprocesser. Detta sker inför några hundra mycket unga anställda, som måste få en mycket underlig uppfattning om svensk rättstillämpning.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det har florerat beskyllningar fram och tillbaka. Det är naturligtvis inte bra att det hanteras på ett sätt inför offentligheten som kan göra näst intill hela branschen till åtlöje. Frågorna hanteras enligt den bolagsordning som vi har fastställt och den lagstiftning som finns. Det är dels konkurrenslagstiftning, dels postlagen som styr detta.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsminister Anders Sundström På senare tid har jag nåtts av oroande rapporter när det gäller delar av verkstadsindustrin. Volvo i Arvika, som tillverkar lastmaskiner, varslar om permitteringar och uppsägningar. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern om han särskilt studerar och analyserar delar av verkstadsindustrin, som i övrigt visar en positiv utveckling, och om han planerar några särskilda åtgärder, som utbildnings och utvecklingsåtgärder, för denna sektor inom verkstadsindustrin. Det gäller för övrigt flera delar inom verkstadsindustrin än denna lastvagnstillverkning.
Fru talman! Vi har en väldigt god uppföljning och en enormt bra statistik när det gäller vad som händer på arbetsmarknaden. Just inom verkstadsindustrin är det en fortsatt uppgång, även om den inte är lika kraftig. Det sker också en fortsatt nyanställning på det området. Vi planerar inga särskilda åtgärder på det området. Det som vi oroas mest av är den svaga efterfrågan inom tjänstesektorn och hemmamarknaden, som fortfarande står stilla. Därför inriktar vi de arbetsmarknadspolitiska insatserna, när det gäller att upprätthålla människors vilja att få jobb och kunna skaffa jobb, på att satsa på utbildning inom det området. Inom verkstadsindustrin gäller det framför allt att förhindra flaskhalsar, för att se till att tillväxten håller i sig.
Fru talman! Vi får också rapporter om växande lager hos en del verkstadsföretag, och jag tycker att det är oroande när jag sedan får de här signalerna, just att man minskar beställningarna på entreprenadsidan. Vi vet ju hur kedjan ser ut. Vilka slutsatser drar arbetsmarknadsministern, utifrån sina goda analysinstrument, när detta händer inom denna industrisektor?
Fru talman! Jag tycker egentligen att det är en rätt naturlig konjunkturfas som vi genomgår just nu. När konjunkturuppgången har börjat i exportindustrin rullar den så småningom över till hemmamarknadsindustrin. Uppgången är självfallet inte lika kraftig i exportindustrin under hela konjunkturfasen, utan konjunkturförloppet är precis så som jag tycker att det skall vara. Det man känner oro för är att de andra delarna av ekonomin dröjer med en uppgång, och det sammanhänger med det fortfarande väldigt dyra kapital vi har i Sverige, dvs. de höga räntorna.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsminister Carl Tham. Man har från högskolorna i Karlstad, Växjö och Örebro engagerat sig för frågan att få prövning för att få beteckningen universitet. Också vid Mitthögskolan pågår ett intensivt förberedelsearbete för att göra detta möjligt. Högskoleverket har nyligen lämnat ett yttrande i frågan.
Fru talman! Det är helt riktigt att dessa högskolor har lämnat in en sådan propå. Vi har också överlämnat den till Högskoleverket för yttrande. Högskoleverket har gjort en utredning, som dock inte är fullständig, enligt vårt förmenande, utan det krävs vissa kompletterande studier. I princip går Högskoleverkets utredning ut på att det som avgör om en högskola skall utvecklas till ett universitet är framför allt forskningen, kapaciteten på forskningen, möjligheterna att ge forskarutbildning och rätt till allmän examination och doktorsexamination. På vissa punkter krävs fortfarande utredningar.

Fru talman! Är utbildningsministern beredd att bedriva det här arbetet så att i riksdagens forskningspolitiska beslut, som beräknas fattas nästa höst, också skall kunna ingå frågan om möjlighet att söka beteckningen universitet?
Fru talman! Som jag sade, kommer vi att redovisa de kriterier som Högskoleverket har föreslagit och som regeringen också då naturligen har tagit ställning till. Om det då är en högskola eller flera högskolor som uppfyller de kriterierna kommer vi givetvis att dra slutsatser om detta. Om så är fallet är det för tidigt att säga i dag.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Jan Nygren. Boinflytande och självförvaltning är viktiga instrument för att bryta maktlöshet och ensamhet i de stora bostadsområdena. Ett viktigt instrument i det sammanhanget är möjligheterna att ge hyresrabatter till hyresgäster som engagerar sig i självförvaltning. Nu har de kommunala bostadsföretagen fått svårigheter, beroende på att skatteförvaltningen på några ställen tolkar de här hyresrabatterna som skattepliktiga inkomster. Det här är djupt olyckligt.

Fru talman! Det är möjligt att det är svårt för statsrådet Nygren att nu svara i detalj på en fråga som är komplex, men jag vill ändå föra med statsrådet hem till regeringskansliet och kollegerna att det är mycket viktigt att Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Justitiedepartementet verkligen tar den här frågan på allvar. Boinflytande och självförvaltning är nämligen mycket viktigt för människorna ute i de stora bostadsområdena.
Fru talman! De sista veckorna före valet 1994 fattade den dåvarande borgerliga regeringen ett antal beslut som har väckt uppseende. Jag tänker på Arlandabanan, men den frågan skall jag inte ta upp i dag. Jag tänker på de privata stiftelserna. Jag har förstått av medierna att utbildningsministern - kanske som en tidigare statsminister - sliter med frågan. Min korta och enkla fråga är: Ser utbildningsministern i dag möjligheter att återföra inflytandet och beslutanderätten över dessa miljarder, som togs från löntagarfonderna och sattes i privata stiftelser, till demokratiskt valda organ?
Fru talman! Det är helt riktigt att det var mycket uppseendeväckande beslut. De grundade sig på kanske ännu mer uppseendeväckande beslut, när man överförde ännu större andelar av offentliga medel till vad som i praktiken är privata händer. Regeringen har arbetat med denna fråga från olika utgångspunkter. Syftet är att vinna någon form av demokratisk kontroll över dessa offentliga medel, och likaså att få till stånd en ordning där dessa medel också kan samordnas med forskning och undervisning inom högskolan. I det ekonomiska läge vi nu befinner oss i är en sådan samordning av högsta vikt, för att möjliggöra en utbyggnad av högskolan. Justitiedepartementet har nyligen lagt fram en promemoria som innehåller vissa förslag. Den är på remiss, och regeringen kommer att redovisa sitt ställningstagande i början på 1996, när remisstiden har gått ut.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Nygren. Vi har de senaste veckorna i medierna kunnat följa frågan om en eventuell export av kanoner till Indonesien. Det är inte helt lätt att få några klara besked, så jag skulle vilja fråga statsrådet Nygren om han i dag kan svara på frågan om en sådan ansökan har kommit in till KMI eller är på väg. Jag vill också fråga om ett sådant ärende, om en ansökan kommer in, enligt statsrådets bedömning bör dras inför den rådgivande nämnden. Det handlar ju om kanoner, och vi vet hur situationen är när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Indonesien och Östtimor.

Fru talman! Jag konstaterar att statsrådet inte i dag är beredd att svara på om han i dag känner till om det har kommit in någon ansökan. Jag vill också fråga statsrådet Nygren om han känner till den rapport som FN:s människorättskommissarie José Ayala Lasso lämnade i går i Genève från sitt senaste besök i Indonesien. Han redovisade där iakttagelser från Östtimor av mycket allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsminister Anders Sundström. I dag finns 149 000 personer som är deltidsarbetslösa. Det är ett faktum att arbetsgivarna inte räknar med de deltidsanställda när de tillsätter nya tjänster. På arbetsförmedlingen är de deltidsarbetslösa en stor, bortglömd grupp. De är undanträngda av de heltidsarbetslösa. Den regelförändring som träder i kraft den 1 januari innebär att utfyllnadsersättningen från akassan upphör efter 300 dagar om man är tillsvidareanställd deltidare. Lägg sedan till den regelförändring som föreslås i tillväxtpropositionen, att man inte får någon ersättning om man avvisar ett anvisat arbete, vilket torde innefatta även deltidsanställning. Vad skall alla de här kvinnorna göra? De kan inte försörja sig på sin deltidsanställning, de avstängs från rätten till utfyllnadsersättning, och de är en lågprioriterad grupp. Planerar arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att underlätta för alla dessa kvinnor, som befinner sig i en Moment-22-situation?
Fru talman! Jag vill först säga att regeringen inte genomför försämringar - för det är vad det handlar om - i arbetslöshetsförsäkringen därför att regeringen tycker att det är roligt eller därför att vi anser att människor inte sköter sig. Orsaken är i stället framför allt att den här riksdagen under 20 års tid på en viktig punkt inte har skött sig. Vi har nämligen under väldigt lång tid lånat pengar till välfärd, och en väldigt stor del av skatteinkomsterna går därför nu åt till att betala räntor till de redan rika. Det är skälet till att vi genomför detta. Vad kan vi då göra när vi inte längre kan låna pengar för att finansiera välfärdssystemet? Vi måste då försöka hitta regler som också hjälper de deltidsarbetslösa. På ett område har det träffats ett avtal som i mycket är ett resultat av den här förändringen, och det är på det kommunala området. De kommunala arbetsgivarna och de fackliga organisationerna har kommit överens om avtal som ger den deltidsarbetslöse rätt till mertid. Vi har också föreslagit att Arbetsrättskommissionen skall undersöka om det går att stifta en lag som ökar möjligheterna för den deltidsarbetslöse att få mertid på sin arbetsplats.
Fru talman! Jag har en fråga till Ines Uusmann. Det gäller Postens möjligheter att kombinera verksamhet i butik och bibliotek. Vi hade en diskussion om detta tidigare i år, och då betonade Ines Uusmann hur viktigt det är att Posten kan leva upp till kraven i lagen att verksamheten är täckande över landet. Nu har Finansinspektionen förbjudit vissa bra lösningar. Man har på sex platser i I morgon kommer vi att ta ställning till näringsutskottets betänkande nr 9, om ökad bankkonkurrens. Näringsutskottet har inte haft något att invända mot propositionen, där det hävdas att det inte skall vara nödvändigt med ett glesbygdskriterium för den här sortens satsningar. Innebär det att Finansinspektionens förbud nu kan upphävas och att Dalarnas kombinerade postkontor, butiker och bibliotek återigen kan få ha en fullständig service?

Fru talman! Jag tackar så mycket för detta mycket entydiga svar. I näringsutskottets betänkande står det inte ett ord om det här, och det fanns heller inte i propositionen någon särskild rubrik som hänvisade till detta. Det kanske därför inte är allmänt känt att vi nu ännu en gång kommer att kunna få den här utmärkta kombinationen, dvs. att post, butik och bibliotek kan kombineras när Posten inte kan ha ett kontor för sig. Jag ber verkligen att få tacka för svaret.
Fru talman! Också jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern, som också tangerar Anders Sundströms område. Jag undrar om man skulle kunna tänka sig att ändra ägardirektiven, eftersom verksamheten med post-i-butik inte har gått så bra. Alla berörda postkassörskor mister sina jobb, och många ute i landet är mycket oroliga. Jag vet att också kommunikationsministern har arbetat som postkassörska. Eftersom servicen fungerar dåligt i post-ibutik-verksamheten undrar jag om man inte kan gå tillbaka till de små postkontoren. Det är annars en stor grupp kvinnor som mister sina jobb - av postkassörskorna är 200 kvinnor och en är man.
Fru talman! Tyvärr kan jag inte lämna ett lika kortfattat svar på den här frågan. Det instrument som riksdag och regering har i det här sammanhanget är postlagen, och där och i avtalet mellan Posten och staten är det reglerat hur Postens service skall utformas över hela landet och i socialt acceptabla former. Hur Posten sedan arrangerar och organiserar detta är dels en arbetsorganisationsfråga, dels en fråga för den lokala marknaden. Det är därför viktigt att det finns förutsättningar för bl.a. post-i-butik.
Fru talman! Jag vet att Posten har frihet att rationalisera på det sätt som man gör i sin verksamhet med post-i-butik. Men jag tycker då att vi borde kunna få en utvärdering av verksamheten. Vi ser att en del viktiga posttjänster försvinner. Man kan nu inte få samma tjänster utförda som tidigare, utan det är en anställd i en vanlig affär som tar hand om posten, och postkassörskorna mister sina jobb. Jag skulle vilja se en utvärdering av detta och eventuellt också en ändring av verksamheten.
Fru talman! Precis som jag sade i mitt tidigare frågesvar råder det en ny situation på de f.d. monopolmarknaderna. För närvarande bedriver vi inom departementet ett arbete som går ut på att vi skall förbereda en översyn av postlagen och telelagen för att anpassa oss till den nya situationen. Denna lagstiftning har varit i kraft ett par år, och det är viktigt med en översyn av den. Denna översyn kommer dock inte att gå in på den nu aktuella detaljnivån, men servicemål och hur styrningen skall gå till kommer att finnas med i den översynen.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. För en tid sedan beviljades 100 miljoner kronor till investeringsbidrag för miljöomställning, och detta har visat sig falla mycket väl ut. Det har kommit in ansökningar om 1 800 miljoner avseende de anslagna 100 miljonerna. Jag vill jämföra detta med RAS-projektet, en mycket stor satsning som visade sig ge ganska få jobb. Detta är en liten satsning, som har visat sig ge ganska fasta och säkra jobb.
Fru talman! Vi har en sammantagen ram för investeringar, och riksdagen har angivit hur stor del av investeringarna som skall användas för just det här ändamålet. Regeringen har för dagen inga planer på att öka det anslaget.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket olyckligt att man inte har det. Det här är ett utmärkt tillfälle för regeringen att visa att den vill jobba positivt både med arbetsmarknadsfrågor och med miljöfrågor. Det gäller för det mesta konkreta miljösatsningar ute i kommunerna, och jag tror att det är precis den typen av satsningar som vi bör göra i framtiden. Jag ser beskedet som mycket olyckligt, och jag önskar att arbetsmarknadsministern åtminstone framöver kunde ha min fråga i åtanke.
Fru talman! Jag har egentligen samma svar som förra gången. Jag delar uppfattningen att investeringar i ny miljöteknik och i ny och bättre miljö är väl använda pengar, och det är också anledningen till att vi har anslagit pengar för detta ändamål. Jag kan dock inte i dag säga att vi kan ta fram nya pengar. Det är en bristvara i Sverige och för den svenska staten.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern, bl.a. för att hon inte skall behöva känna sig diskriminerad i den här frågestunden. Jag vill ta upp rättegångarna i mål om brott med rasistiska inslag, som tyvärr ökar i vårt samhälle. Det har, som alla väl känner till, riktats allvarlig kritik mot våra domstolar för att de inte följer lagen och kanske inte förstår att på rätt sätt beakta sådana här inslag. Min fråga gäller offentligheten vid sådana här rättegångar. Vi har i dag fått besked om att man beslutat om lyckta dörrar i ett uppmärksammat mål i Skåne. Jag skall mot bakgrund av det ställa en fråga till justitieministern. Jag skall inte fråga vad justitieministern tycker om det beslutet, för jag vill inte ha svaret att vi inte skall diskutera enskilda ärenden. Jag ställer i stället frågan så här: Ser justitieministern någon risk för ökad kritik mot våra domstolar med anledning av sådana här hemliga rättegångar i en situation där rättsstaten är i ett mycket känsligt läge?
Fru talman! Först vill jag tacka Bengt Harding Olson för att han har givit mig möjlighet att svara på en fråga. Jag tycker att det var mycket omtänksamt. När det gäller möjligheterna att genomföra en rättegång inför, som det heter, lyckta dörrar har vi en mycket noggrant övervägd lagstiftning. I lagstiftningen finns angivet de situationer där det finns möjlighet för en domstol att besluta om att rättegången inte skall vara tillgänglig för offentligheten. Det har gjorts mycket noggranna avvägningar i lagstiftningen, eftersom utgångspunkten i vår rättegångsordning är den att rättegångar skall vara offentliga. Enbart när mycket specifika kriterier är uppfyllda, till skydd för själva processen eller för de på något sätt inblandade parterna, kan lyckta dörrar förekomma. Jag tror att det är mycket viktigt att våra rättegångar som huvudregel är offentliga. Jag tror att det är mycket nyttigt att i den allmänna debatten en granskning och diskussion sker kring bl.a. den typen av beslut i domstolarna. För egen del avser jag inte att vidta några åtgärder.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om de enskilda vägarna. Jag ställde den 17 oktober en fråga till kommunikationsministern om vad hon avsåg att göra för att förhindra att ett antal allmänna vägar stängs för allmän trafik efter den 1 januari 1996, när statsanslagen till dessa enskilda vägar halveras. Låt mig citera ur kommunikationsministerns svar: "Så snart Vägverket redovisat sina överväganden och förslag för regeringen kommer vi att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas." Den analys som regering och riksdag begärde av Vägverket lades fram för en tid sedan. Jag upprepar min fråga: Vad avser regeringen att göra?
Fru talman! Halveringen av anslaget till enskilda vägar var en del av den kraftiga budgetsanering som riksdag och regering tog ansvar för under våren. Vägverkets utvärderingsrapport har kommit i dagarna, och den analyseras för närvarande på mitt departement. Jag har bl.a. under den vecka som gått varit i Västernorrland och diskuterat just dessa problem med länsborna där. Arbetet kommer att bedrivas så att den korrigering som eventuellt behöver ske på detta anslag läggs in i nästa års budgetproposition. Exakt hur den korrigeringen kommer att se ut kan jag för närvarande inte uttala mig om.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsminister Anders Sundström. Det finns många invandrare i vårt land som har hög utbildning men som trots det inte kommer ut i arbetslivet. Det är mycket svårt att skaffa praktikplatser och jobb åt invandrare. Arbetsgivarna tar inte sitt sociala ansvar. Arbetsgivarna behöver på olika sätt förmås att ge fler invandrare med god utbildning praktik och aspirantplatser. Inte minst borde exportindustrin med behov av språkkunniga medarbetare vara intresserad av detta.
Fru talman! Riksdagen har rätt nyligen givit AMS de verktyg som vi i dag kan använda för att bistå de människor som behöver hjälp med praktik eller utbildning via arbetsmarknadspolitiken. För närvarande arbetar dels Arbetsmarknadspolitiska kommittén, dels Vi har i tillväxtpropositionen angivit att vi avser att under nästa år i en särskild proposition komma tillbaka med förslag till ett nytt och utvidgat sätt att jobba med arbetsmarknadspolitiken. Just den här gruppen är naturligtvis en kategori som vi måste ägna särskilt stor uppmärksamhet åt.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, som till dels är tillfredsställande. Jag tror att det här i mycket är en fråga om attityder till invandrare som arbetskraft. Det är mycket viktigt att på bred front gå ut för att försöka bearbeta dessa attityder. Man kan ge ökade kunskaper om vad invandrarna faktiskt kan. Tänker arbetsmarknadsministern på något sätt initiera samtal kring detta med representanter för näringslivet, handelskammaren osv.?
Fru talman! Jag vill understryka att det till stor del handlar om värderingar och attityder. Regeringen har i sin instruktion till AMS sagt att invandrarna är en prioriterad grupp som skall ägnas särskild uppmärksamhet. Jag, liksom många kolleger i regeringen, deltar i ett antal olika aktiviteter där vi försöker lyfta fram problemet och peka på just det ni pratar om, nämligen de attityder och värderingar som finns när det gäller invandrargrupper. I just den gruppen finns det faktiskt många människor med mycket lång utbildning och god erfarenhet av att driva företag. Många av dem som har kommit till Sverige som flyktingar är entreprenörer. De kan göra stora insatser för att skapa jobb i vårt land.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Beslutet att sänka procentandelen till föreningar som har lönebidrag är bekymmersamt. Det leder i många fall till att föreningar inte orkar fortsätta att ha den anställde. De som har lönebidrag blir på det sättet arbetslösa. Detta innebär inte någon besparing för samhället.

Fru talman! I den budgetsanering som vi håller på med ingår bl.a. att minska anslaget när det gäller lönebidragen. Man kan göra det på två sätt. Dels genom att minska antalet personer som får del av lönebidraget, dels genom att minska det bidrag som arbetsgivaren får och behålla volymen av människor som får möjlighet till ett jobb via lönebidraget. Jag anser att lönebidraget skall vara ett stöd till den arbetshandikappade och inte ett organisationsstöd. Organisationsstödet bör i första hand kommunerna ha ansvar för.
Fru talman! Det är naturligtvis rätt att det är ett stöd till de handikappade. Men det löser inte problemet. Det handlar ofta om ideellt arbetande föreningar som då skall få ihop de extra pengarna till den anställde. Det klarar de inte. Den som är lönebidragsanställd blir då arbetslös. Det innebär ingen besparing för samhället, men det innebär stora bekymmer för den som blir arbetslös. Därför borde det finnas anledning till en ändrad syn på detta. Det är ingen besparing.
Fru talman! Det resonemanget håller under förutsättning att det inte finns andra arbetsgivare som är beredda att anställa den arbetshandikappade med 80 % i bidrag. Den bedömning som jag, liksom AMS och de flesta jag har varit i kontakt med gör är att det finns arbetsgivare som är beredda att anställa arbetshandikappade om man får upp till 80 % av lönekostnaden betald via staten. Däremot är det säkert så att ett antal föreningar kan ha problem att klara av det. Då är frågan inte att klara volymen, dvs. att ge lika många människor möjlighet till anställning utan då handlar det om en diskussion mellan föreningen och kommunen om hur organisationsstödet skall se ut i kommunen. Jag har ganska lång erfarenhet av just den diskussionen.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Omkring 1 400 sjömän i den svenska handelsflottan miste livet under andra världskriget. I flera länder i Europa har man firat 50-årsminnet av andra världskrigets slut. Nu är det väl för sent att göra något. Men jag undrar om inte den svenska regeringen borde göra något för de anhöriga som miste någon under andra världskriget. Det skulle vara bra både för de anhöriga och för att det skulle bli uppmärksammat i den svenska historien. På många ställen kan man läsa att vi inte deltog, och det gjorde vi verkligen inte, men det var ändå många svenskar som fick sätta till livet.
Fru talman! Vi har för avsikt att göra någonting. Vi har just diskuterat detta med handelsflottans kultur och fritidsråd som har fått i uppdrag att göra en aktivitet. Jag kan inte exakt berätta hur den kommer att utformas. Vi kommer att uppmärksamma dessa sjömän och deras familjer. Många av de anhöriga är ju döda nu. Jag hade möjlighet att också skriva till de anhöriga i samband med minneshögtiden i Bohuslän i höstas. De berörda känner till att vi tänker uppmärksamma detta.
Fru talman! Jag hoppas bara att det kommer till stånd och att det blir stor uppmärksamhet omkring det. Jag tror att det vore bra att få ett historiskt perspektiv på detta. Jag tackar kommunikationsministern för att man påbörjat arbetet.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Det gäller den dom som man i Norge har fastställt och som berör svensk television. Det gäller en film som sänts i Sverige om sälfångst. Från norskt håll menar man att Sveriges Television skall betala en bötessumma till Norges sälfångare. Kan den domen träda i kraft? Vad får det i så fall för konsekvenser för de utlandssändningar som vi har via vår radio och public service-företag?
Fru talman! Jag tror att Marianne Samuelsson bör ställa denna fråga till kulturminister Margot Wallström. I vilken utsträckning hon kommer att besvara frågan i alla dess delar kan jag inte bedöma. Hon skulle i varje fall kunna redogöra för skyldigheter och rättigheter och vilket regelverk som styr Sveriges Jag kan inte bidra till något meningsfullt svar.
Fru talman!

Fru talman! Vi har diskuterat den här frågan tidigare i riksdagen. Jag har samma svar som tidigare. Vi följer naturligtvis utvecklingen uppmärksamt och avvaktar två utredningar av betydelse i sammanhanget. Den ena är den studiesociala utredningen som kanske är den allra viktigaste, där det handlar om att hitta ett studiesocialt system som ger det största stödet till dem som har den sämsta utgångspunkten, den sämsta utbildningen. Den andra är den särskilda arbetsgruppen rörande ensamstående som socialministern har tillsatt. I avvaktan på de utredningarna finns det för dagen ingen åtgärd som vi avser att vidta.
Fru talman! Jag konstaterar att när jämställdhetsministern förra veckan uttalade sig i medierna om just den här uppgiften fann hon anledning att speciellt titta på detta. Det gör uppenbarligen inte utbildningsministern. När det gäller barntillägget skulle jag vilja ställa följdfrågan: I tidigare frågedebatter har utbildningsministern sagt att det som är bra med att barntillägget är borttaget är att anslaget räcker till fler studerande. Vad är det i dag som är bra med borttagandet, när CSN kommer att skicka tillbaka 750 miljoner bara av svuxa-anslaget till statskassan?
Fru talman! Som jag tidigare har redovisat betyder inte siffrorna att det är färre som studerar på svux. Däremot är det färre som löser själva svux-stödet. För en växande kategori har det blivit mer fördelaktigt att i stället finansiera sina studier med studiemedel. Det betyder alltså inte att det är färre som studerar. Det är möjligen andra som studerar än vad som annars skulle ha varit fallet. Det är omöjligt att veta i dagsläget. Vad själva frågan beträffar är det två saker som gäller. Det ena är att det märks om man skall spara över hela statsbudgeten, och det märks för alla. Det andra är att just det här stödet var så utformat att ju fler barn man hade, desto större stöd fick man. Det betyder ju att inom en given ram blir det färre som över huvud taget får chansen att få något studiesocialt stöd för vuxenstudier. Jag tycker inte att det är ett riktigt system.
Fru talman! Jag tror att min fråga närmast är till arbetsmarknadsministern. Det finns många som är arbetslösa och i dag har a-kassa men som skulle vilja studera på universitet. Om de börjar där får de livnära sig på studielån. De är rädda för att dra på sig höga studieskulder när de har kommit en bit upp i åren. Detta är en blockering som gör att en hel del människor som skulle vilja studera inte gör det. Har man några tankar på möjliga lösningar på problemen för dessa människor, t.ex. att bli liberalare när det gäller synen på arbetslösa med a-kassa som studerar på högskolan?
Fru talman! Det som ligger närmast till hands är att den studiesociala utredning, som Carl Tham hänvisade till i den förra frågan, också funderar på detta. Vi har ju ett bekymmer i den meningen att olika människor som går samma utbildning i högskolan, gymnasiet eller folkhögskolan kan ha mycket olika sätt att finansiera sina studier. Det kan vara allt från utbildningsbidrag via arbetsmarknadspolitiken till särskilt vuxenstudiestöd och studiemedel. Nu försöker vi se om det går att hitta regler som är mer enhetliga. Det är den ena delen av svaret. När det gäller den andra delen av svaret skulle jag vilja säga att det är naturligt att arbetsmarknadspolitiken i framtiden också investerar i utbildning och kunnande på högskolenivå i större omfattning. Jag tror att vi går mot den utvecklingen. Utvecklingen mot ett kunskapssamhälle leder ju också till att arbetsmarknadspolitiken måste arbeta inom det området.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern. Det har ju uppmärksammats att medlemmar i nazistiska organisationer har kommit in i Sverige från länder som inte tillåter nazistiska organisationer och haft möten. Det är väldigt få som är anslutna till dessa organisationer, och vi är mycket måna om föreningsfriheten. Jag är den första att verkligen vilja slå vakt om den. Men jag undrar ändå om det inte är dags att förbjuda organisationer som på sitt program har direkta lagbrott, t.ex. hets mot folkgrupp och andra uppviglingstankar som är direkt lagstridiga. Är tiden mogen att överväga att förbjuda nazistiska organisationer också i Sverige?
Fru talman! Under den borgerliga regeringen var frågan uppe, så den har nyligen behandlats av regeringen och riksdagen. Vid den genomgång som då skedde kunde man konstatera att det är mycket svårt att angripa nazistiska organisationer genom att förbjuda dem och därigenom komma åt deras verksamhet. I samband med den regerings och riksdagsbehandlingen konstaterades i stället att det viktigaste är att komma åt just de brottsliga handlingarna. Vår lagstiftning är ju sådan att varje yttring av rasism är kriminaliserad. Den ändring som då skedde i lagstiftningen innebär att varje yttring är kriminaliserad i alla sammanhang utom det ytterst privata. Det är alltså i praktiken icke möjligt för en organisation att bedriva sin verksamhet utan att bryta mot svensk lag.
Fru talman! Vi har ju uppmärksammat att polisen på ett helt annat sätt har försökt att ingripa efter de lagliga möjligheter de har. Samtidigt har domstolarna funnit att det är mycket svårt att döma. Jag vet att justitieministern arbetar hårt med den här frågan. Jag vore tacksam för litet ytterligare belysning av vad man kan göra för att stoppa dessa vidrigheter.
Fru talman! Det som har uppmärksammats under senare tid är vilka möjligheter vår lagstiftning ger att ingripa mot bärande av vissa rasistiska eller nazistiska symboler. Där har jag haft anledning att flera gånger tidigare i kammaren konstatera att lagstiftningen på det området är något otidsenslig. Visserligen har vi ändrat lagstiftningen om hets mot folkgrupp så att den numera även torde täcka mycket av symboler av olika slag. Men lagen om politiska uniformer, som är från 30 talet, går inte att använda för de sammanhang där hets mot folkgrupp inte skulle vara tillämpligt. Därför anser jag att det är mycket viktigt att vi ser över lagen om politiska uniformer och ser till att reglerna om hets mot folkgrupp får en sådan utformning att de täcker alla sådana åtgärder och symboler som vi anser att vi inte skall acceptera i vårt samhälle.
Fru talman! På senare tid har det också uppmärksammats ett antal tidskrifter som har publicerat s.k. dödslistor på människor som har varit aktiva bl.a. i föreningar mot rasism. Polisen har, såvitt jag har förstått, haft mycket begränsade möjligheter att ingripa mot dem. I dessa tidskrifter har också ingått recept eller beskrivningar på olika våldsmetoder, mordmetoder etc. Kommer justitieministern att också se över möjligheterna att ingripa i sådana fall?
Fru talman! Jag tror att det är litet fel att säga att polisen har begränsade möjligheter att ingripa. Möjligheterna är obegränsade rent lagtekniskt, eftersom dödslistor av det här slaget och annat material som förekommer i den typen av tidskrifter och publikationer är ett klart brott mot svensk lag. Problemet är att hitta de ansvariga. Detta är publikationer som inte följer de gängse reglerna om att t.ex. ha en ansvarig utgivare som lätt kan ställas till ansvar för brottslighet i det tryckta materialet. Här gäller det för polisen att hitta någon att fälla till ansvar. Det man hittills har lyckats med, och det har man gjort i flera fall, är att fälla dem som sprider det tryckta materialet till ansvar. Det är ett svårt och trögt arbete för polisen att kartlägga och hitta de personer som sysslar med detta. Men under senare tid har bl.a. Säkerhetspolisen inriktat sin verksamhet mycket på de högerextremistiska organisationerna. De har vid det här laget en ganska bra kontroll över vilka personer som är aktiva. Även kriminalpolisunderrättelseverksamheten är inkopplad på detta. Jag räknar med att vi så småningom kan fånga in de mest aktiva personerna. Men detta är ett mycket svårarbetat och trögt område. Jag tror att vi skall ha mycket stor respekt för det arbete som polisen faktiskt lägger ned här och vara glada för varje gång de ändå lyckas att få någon fälld för den här typen av brott. Det är oerhört angeläget att samhället markerar sitt totala avståndstagande från den typen av tryckta skrifter.

Fru talman! Invandrarpolitiska kommitténs förslag berör ett ganska brett område. Det är ganska litet som ligger inom arbetsmarknadspolitikens område. Det är framför allt inom näringspolitiken som förslagen finns. Dessa förslag remissbehandlas och gås igenom på respektive departement. Regeringen har inte i dag sagt att vi skall lägga något förslag som berör arbetsmarknadspolitiken på just det specifika området till riksdagen i en tidigare etapp. Vår avsikt när det gäller arbetsmarknadspolitiken är att lägga ett förslag som bör vara klart någon gång under sommaren 1996 som ett resultat av alla de utredningar som vi har berört här i dag.

Fru talman! Först och främst vill jag understryka att de allra flesta av de här frågorna inte berör arbetsmarknadspolitiken. De berör naturligtvis tillväxtpolitiken, där man skall ta till vara invandrarnas resurser för att öka tillväxten. Men man skall också finna finansiering till alla förslag. Det är då fråga om olika typer av bidrag till arbetsgivare som anställer invandrare, och det är olika typer av stöd till invandrare som startar egna företag, för att nämna några exempel. Det är inte så att regeringen har väldigt gott om pengar, och det har inte heller riksdagen. Problemet med alla dessa förslag är att de skall finansieras. Riksdagen har nyligen tagit ställning till arbetsmarknadspolitikens utformning. Riksdagen får ytterligare en chans under sommaren nästa år. Just när det gäller arbetsmarknadspolitiken har riksdagen faktiskt rätt ofta möjlighet att ta ställning till förslag från regeringen.

Fru talman! Så är det med nästan alla förslag: vart och ett kostar inte så mycket pengar. Men slutnotan är nu på 1 500 miljarder i statsskuld. Allting tillsammans kostar ganska stora pengar. Riksdagen har, som sagt var, möjlighet att ta ställning till arbetsmarknadspolitiken minst en gång om året, oftast flera gånger. Jag tycker därför inte att jag kommer för sällan till riksdagen med förslag när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! "Det här är kanske ingen rättvis fred, men det är bättre än ingen fred alls", uttalade Bosniens president Alija Izetbegovic i Dayton den 21 november. Nej, någon rättvis fred är det inte. Däremot känner vi outsäglig lättnad över att den till slut är här - och så känner naturligtvis de flesta i Bosnien. Vi kan bara välkomna att kriget nu tycks vara över. Efter år av folkmord och folkfördrivning har freden fått en chans. För människorna i Bosnien och de hundratusentals på flykt är helvetet förhoppningsvis över. Men det är ingen fred som det internationella samfundet kan känna någon stolthet inför. Det är en fred som våra barn kan komma att ställa många frågor till oss om. Och jag vet inte om de kommer att få bättre svar på dem än man fått på liknande frågor tidigare detta århundrade. Väpnad aggression och etnisk rensning har lönat sig. Folkrättsliga principer har inte kunnat hävdas. Världssamfundet var inte berett att ge Bosnien det stöd en sådan fred hade krävt. Stormakterna i den s.k. kontaktgruppen har under hela konflikten varit djupt splittrade och haft motsatta ambitioner, vilket tillåtits förlama såväl FN som EU. Fredsöverenskommelsen i Dayton präglas givetvis av att det främst är dessa stater som medverkat till dess tillkomst. Herr talman! I en artikel i DN visar Vilhelm Agrell och Jesús Alcalá hur fredsöverenskommelsen i väsentliga delar urgröper omvärldens ständiga försäkran att Bosnien skall bestå och att etnisk rensning inte skall belönas. Republiken Srbska, den av serbiska terrorister utropade staten på etniskt rensat territorium, erkänns i praktiken och får även i fortsättningen väsentlig kontroll över erövrat territorium. Den nya konstitutionen bygger på etnisk gruppering - serber, kroater och muslimer var för sig. Val till de olika konstitutionella institutionerna skall göras på etnisk grund. Serber får välja serbiska företrädare, kroater kroatiska och muslimer muslimska. Men, herr talman, för en vecka sedan erhöll Mirko Pejanovic, Bosniens serbiske vicepresident, det alternativa nobelpriset - The Right Livelihood Award - i andrakammarsalen här i huset i närvaro av vår talman. Han mottog det som företrädare för Serbiska Medborgarrådet i Bosnien som samlar alla de tiotusentals, kanske hundratusental, bosnienserber som aldrig ställt upp på Karadzics och Mladics folkmordspolitik för att skapa etniskt rena territorier. Bosnienserber som tvärtom, i likhet med general Jovan Divjak som i tre och ett halvt år lett regeringsarméns försvar av Sarajevo mot Mladics belägring och stryptag, enats i kampen för ett sammanhållet och multietniskt Bosnien. General Divjak besökte för någon månad sedan vårt land med en delegation från Med på den resan var också den kroatiske vicepresidenten i Bosnien, Stjepan Kljuic. Han stod likaså emot de bosnienkroatiska fascisterna när de med Zagrebs stöd under nästan ett år med etnisk rensning sökte förverkliga den kroatisk-serbiska drömmen om ett sinsemellan delat Bosnien. De hundratusentals bosnienkroater och bosnienserber som under hela kriget motsatt sig grundvalen för kroatisk och serbisk etnisk rensning - var hör de hemma i det Bosnien som ritades upp i Dayton? Var har de rösträtt, och vilka företrädare skall de rösta på i de kommande bosniska valen? De frågorna saknar svar. Med dessa bosnienserber och med dessa bosnienkroater har ingen EU-medlare sett någon anledning att söka en grund för freden i Bosnien. De har ju inte tagit till vapen för att nå sina mål. De har ju inte drivit i väg och utrotat dem som är annorlunda. De har ju bara velat att serber, kroater och muslimer skall kunna leva tillsammans i fred, så som de gjort i Bosnien under större delen av historien. De har i EU-medlarens ögon inte varit någon test på Bosniens multikulturella identitet. Det är däremot de av krigsförbrytare uppskrämda och hjärntvättade bosnienserber som fruktar återkomsten av de bosnier som under general Mladics ledning fördrevs från sina hem i Sarajevos förorter. Herr talman! När nu världssamfundet inte förmådde stå upp för folkrätt och FN-stadga är det, som president Izetbegovic konstaterade, i alla händelser bättre med denna fred än med fortsatt krig. Fredsöverenskommelsen ger i sig ingen fred, men erbjuder en ram för att kunna bygga fred. Den internationella fredsstyrkan ger inte heller den i sig någon fred, men är en absolut förutsättning för att kunna börja bygga fred. Det är därför angeläget och välkommet att Sverige i full politisk enighet kan delta i fredsstyrkan. Jag instämmer i regeringens bedömning att det svenska deltagandet i fredsstyrkan också bör ses i ett vidare perspektiv. Fredsstyrkan och återuppbyggnadsarbetet kan innebära att Europa efter flera års handlingsförlamning äntligen tar några avgörande steg på väg mot ett säkrare Europa. Också för Sverige gäller att ett fullvärdigt deltagande i det europeiska samarbetet är en förutsättning för att kunna påverka utvecklingen och bidra till att skapa en ny freds och säkerhetsordning i Europa. Med dagens beslut tar Sverige ett stort, viktigt och förhoppningsvis oåterkalleligt steg på denna väg. I ett par reservationer uttrycker Vänsterpartiet och Miljöpartiet missnöje med att fredsstyrkan kommer att verka under NATO-ledning och inte under FN, om än under FN-mandat. Uppfattningen är inte direkt oväntad. Låt mig ändå få uttrycka uppskattning över att Vänsterpartiet och Miljöpartiet i denna situation valt att ställa sig bakom det svenska deltagandet i den internationella fredsstyrkan. Låt mig också få understryka att vi liberaler djupt beklagar att FN visat sig oförmöget att på något avgörande sätt ta itu med och lösa kriget i Bosnien. Det är vad vi i Folkpartiet länge krävt, och som vi krävt att den svenska regeringen med betydligt större kraft skulle hävda. Det förutsätter att också vi i Sverige skulle vara beredda att svara på FN:s önskemål om utökad svensk medverkan. Man kan inte kräva av andra vad man inte kan ställa upp på själv. Särskilt för ett land som söker säte i säkerhetsrådet, för att där bestämma över vad andra skall ställa upp med, vore det en förödande dubbelmoral. Efter det kalla krigets slut skulle FN ha kunnat agera fullt ut enligt hela FN-stadgan för att värna fred och säkerhet och komma till Bosniens skydd. Så har vi liberaler velat se den nya världsordningen. Men det har inte FN:s medlemsstater, och särskilt inte de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet. FN kan aldrig bli starkare än vad dess medlemsstater vill och förmår. Därför blev det ingen rättvis fred i Bosnien. Mot den bakgrunden kan vi dock inte dela kritiken mot den utformning som den internationella fredsstyrkan i före detta Jugoslavien har fått. Den som med ryggmärgen ser rött inför beteckningen NATO bortser från att NATO utgörs av ett antal av världens mest stabila demokratier. Det konstaterandet har inget att göra med den i vårt land icke aktuella frågan om NATO-medlemsskap. I före detta Jugoslavien kommer den NATO-ledda fredsstyrkan att utgöra den kanske viktigaste förutsättningen för att kunna börja bygga en långsiktigt stabil fred. Det kan vi bara välkomna. Herr talman! En förutsättning för att kunna bygga en varaktig fred är att omvärlden är beredd att i handling visa vilja och fasthet att slå vakt om Bosnien som en odelad stat med ett odelat Sarajevo som huvudstad, att alla flyktingar också i praktiken kan återvända hem samt att de ansvariga krigsförbrytarna ställs till ansvar. Sveriges omfattande åtaganden hittills i konflikten samt i det kommande återuppbyggnadsarbetet liksom i den internationella fredsstyrkan ger oss goda förutsättningar och skäl att hävda dessa krav. Denna fasthet innebär bl.a. att samarbetsvilja i fredsförhandlingarna inte får belönas med sänkta krav vad gäller demokrati, mänskliga fri och rättigheter och minoriteters skydd och rättigheter. Det gäller såväl en framtida integration i europeiska och internationella organisationer som i fråga om ekonomiskt stöd till återuppbyggnadsarbetet. Den svenska linjen att detta också måste innefatta den albanska befolkningens situation i Kosova måste fortsatt hävdas med största kraft. Säkerhetsrådets beslut att suspendera sanktionerna mot Serbien-Montenegro förutsätter samarbete med alla berörda instanser. Det inbegriper den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. Frågan om fredsstyrkans roll när det gäller att kunna arrestera och överlämna efterlysta krigsförbrytare har tillmätts stor betydelse av tribunalen. Jag vill i detta sammanhang fråga utrikesministern: Har Sverige som viktig deltagare i den kommande fredsstyrkan drivit kraven på att detta klargörs i det kommande FN-mandatet? Herr talman! Vi välkomnar utrikesministerns klara och entydiga besked att svenskt deltagande i den internationella fredsstyrkan sker på samma villkor som för alla övriga medverkande. Något annat kan ju heller aldrig ha varit avsett. Regeringens konstaterande att det inte blir aktuellt för de svenska förbanden att genomföra regelrätta anfallsföretag, är ju egentligen självklart. Det kommer ju inte heller att bli aktuellt vare sig för norska eller danska marktrupper, liksom inte heller för amerikanska eller några andra marktrupper. Det vore tvärtom ytterst märkligt om någon trott att något annat övervägande gjorts i något av de länder som kommer att medverka i den internationella fredsstyrkan. Folkpartiet har länge hävdat att svenska soldater är utrustade och utbildade på ett sätt som gör dem synnerligen lämpliga för de svåra krav som gällt och kommer att gälla i före detta Jugoslavien. De behöver inte skyddas av några särskilda undantag. Många vitsord har lämnats över hur väl svensk trupp fullgjort sin uppgift. De är värda all uppskattning för sin insats, vilket redan tidigare borde ha kommit tydligare till uttryck. Herr talman! Det kan vara rimligt att utgå från en omfattning av den svenska truppstyrkan på högst 870 personer. Att av ekonomiska skäl överväga en lägre insats vore däremot förnedrande, likaså att överväga att t.ex. dra tillbaka FN-styrkan i Makedonien. Fredsstyrkan kommer att organiseras och utplaceras under mycket kort tid. Liksom i vårt land förutsätter givna utfästelser ofta nationella godkännanden som ännu inte föreligger. För närvarande råder därför ingen säkerhet om att alla utfästelser kommer att kunna förverkligas fullt ut. I ett sådant läge kan det, inte minst av tidsskäl, vara naturligt att i första hand vända sig till länder som redan är i färd med att ställa personal till förfogande. Regeringen bör i ett sådant läge, om det bedöms erforderligt och möjligt, skyndsamt kunna fatta kompletterande beslut utan att avvakta ytterligare beslut av riksdagen.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

Herr talman! I går undertecknades fredsavtalet i Paris. Det blev ingen rättvis fred, men det blev en fred. Man kan också hävda att det blev en realpolitisk fred på ett sätt som vi tidigare knappt har skådat. Många har tagit upp frågan om man genom avtalet i Dayton har stadfäst den etniska resningens princip. Det finns väl all anledning att ändå se att drömmen om ett multietniskt Bosnien har gått i kras. Det finns förvisso väldigt mycket att anföra och diskutera i det här ärendet, även om Vänsterpartiet liksom alla andra partier har ställt sig bakom regeringens proposition i princip. För tids vinnande skall jag inskränka mig till några få synpunkter. Det gäller till att börja med de villkor som vi ställer upp när det gäller den svenska fredsstyrkan. Vänsterpartiet har accepterat och sett att det inte finns något annat alternativ vid det här tillfället än att ställa sig tillsammans med NATO och de andra grupperingarna som kommer att delta med fredsstyrkor. Vi menar att man från svensk sida måste markera på ett mycket tydligt sätt att det rör sig om ett undantag. Det är inte normalt för Sverige att ingå i NATO-trupper och stå under NATO-befäl. Vi menar att fredsoperationer av den här karaktären självfallet borde ledas av FN och inte bara grunda sig på ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Vi tycker därför att det hade varit befogat att man från regeringens sida liksom från utskottets sida - när frågan behandlades - tydligt och klart hade sagt ifrån att det gäller en unik situation och därför inte har någon prejudicerande verkan. När Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tagit upp de här synpunkterna har det betraktats som att vi har tagit farhågor ur luften och att det inte finns någon anledning att oroa sig över det här. Men vi anser att det finns välgrundad anledning till oro. Vi kan ta del av vad exempelvis EU:s referensgrupp säger när man talar om sambandet med VEU. I den promemoria som har tillställts oss här i riksdagen förklaras att det finns många inom gruppen som ser fram emot starkare band mellan VEU och EU. Många anser vidare att starkare band mellan VEU och NATO är nödvändigt för framtiden. Jag vill också peka på vad VEU:s generalsekreterare Willem van Eekelen har sagt: "VEU:s operationsradie är den nya ring av krisområden som går från Nordafrika, Mellanöstern till Central och Mellaneuropa." De här uttalandena kan knappast viftas bort. Det finns uppenbarligen starka krafter som vill se mycket starkare band mellan EU, VEU och NATO och som vill att Sverige skall ingå där på samma villkor som andra. Vi har understrukit betydelsen av att Ryssland finns med från första början. Man har ibland i de politiska diskussionerna ansett att vi diskuterar på samma sätt nu som man gjorde under det kalla kriget och att vårt tänkande bygger på det. Men det är precis tvärtom som vi från Vänsterpartiet har resonerat. Vi menar att det i Ryssland finns oerhört många nationalistiska krafter, och engagemanget mot NATO och VEU är mycket starkt där. Att då inte ha Ryssland med från första början skulle skapa en klyfta; det skulle skapa ännu större osäkerhet och risk för att det kalla kriget skall blossa upp igen. När vi fick propositionen blev vi i Vänsterpartiet något undrande över att det inte fanns någon beskrivning av vad vi faktiskt har gjort från svensk sida, just för att få med Ryssland från första början. Därför tycker jag att det är bra att vi har fått kompletteringar i utskottets betänkande. Vi vet ju att den svenska regeringen - det vill jag gärna lyckönska Lena Hjelm Wallén till - faktiskt har gjort stora ansträngningar. Vi tror att det är oerhört betydelsefullt. Den andra fråga jag vill ta upp - den återkommer i en av Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservationer - är FN:s roll. Vi har sett att FN - Lennart Rohdin var också inne på det - har blivit oerhört försvagat. Man kanske t.o.m. kan säga att FN absolut inte har spelat den roll som det borde ha gjort. Från Vänsterpartiets sida hävdar vi därför att det hade varit synnerligen angeläget att FN hade stått i ledningen både för fredsoperationen och för återuppbyggnadsarbetet. Nu har det inte blivit på det viset, och vi menar att den svenska regeringen borde ta upp de här frågorna ytterligare och försöka stärka FN:s roll i framtiden och även se till att FN får en helt annan och mer aktiv roll i ledningen vid kommande fredsoperationer. Jag vill också understryka att det nu handlar om en fredsstyrka med militär kapacitet. Den skall finnas under ett år. Men vi måste ju understryka att återuppbyggnadsarbetet inte handlar om ett år - det handlar om ett mångårigt engagemang, ett engagemang där Sverige måste fortsätta att delta aktivt under många år. Herr talman! Till slut har jag en fråga till utrikesministern. Den 22 november fattade man beslut i FN:s generalförsamling om att stegvis upphöra med allt vapenembargo - att först upphöra med sanktioner när det gäller lättare vapen. Om det inte inträffar några olyckliga händelser skulle vapenembargot när det gäller alla tyngre vapen, minor, osv. upphöra efter ett år. Jag blev bestört över det här beslutet av FN - att man redan efter ett år skulle vara villig att tillåta vilken typ av vapenexport som helst till en del av världen som har varit så härjat av krig under så många år. Jag vill därför fråga utrikesministern: Har Sverige inte agerat på något sätt här? Har vi inte talat om att vi tycker att det här är olämpligt? Om beslutet har fattats trots att Sverige inte har den uppfattningen kan naturligtvis inte svenska regeringen rå för det. Men jag har inte sett något uttalande från utrikesmininstern eller regeringen om att vi hävdar att man behöver fortsätta vapenembargot och definitivt inte kan acceptera någon vapenexport inom överskådlig tid. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom båda reservationerna, men jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation nr 1.

Herr talman! Jag såg en samling uppsatser och teckningar som var gjorda av barn i Sverige. Det genomgående temat var freden. En liten åttaårig grabb skrev: Om jag fick bestämma då skulle det vara fred i världen. En flicka skrev: Jag är rädd att det skall bli krig.

Samtidigt tror jag att den som är åtta år tänker: Om jag fick bestämma skulle jag bestämma att det var fred i världen. Och här sitter vi och får bestämma, men vi klarar inte av uppgiften att bestämma att det skall vara fred i världen. Men gör vi verkligen vårt allra yttersta för att det skall vara fred i världen? Den frågan borde vi nog alla ställa oss. Vi ser ju hur vapen säljs och skickas över världen. Inte kämpar vi för att det skall vara fred eller för nedrustning i tillräcklig omfattning. Vi borde nog skärpa vår ståndpunkt där och faktiskt anstränga oss mera, just för våra barns och för vår framtids skull. Vi har nu under fyra år via TV-kamerorna och nyhetsmedierna levt med kriget nära inpå oss och vi har känt stor förtvivlan. Nu gläds vi kanske i ganska stor omfattning över att ett fredsavtal äntligen skrivits under, trots att vi tydligt ser att en mängd problem kvarstår. Den kanske största och viktigaste delen här är FN:s roll. Vad kunde vi ha gjort om länderna och beslutsfattarna tillsammans hade låtit FN ha en starkare och en möjlig arbetssituation? Tyvärr inträffade inte detta. En del av ansvaret för det tycker jag att vi kan lägga på de stora makthavarna i världen: USA och NATO-länderna. Det är en av anledningarna till att vi nu ser att man tvingat fram en annan situation än den att FN skall vara den fredsbevarande faktorn. Nu handlar det om NATO. Det har vi i Miljöpartiet de gröna framfört kritik mot. Vi tycker att det borde vara en självklarhet att FN, 50 år efter dess bildande, hade stärkts så pass mycket att man hade kunnat utföra det fredsbevarande arbetet efter det att fredsavtalet är påskrivet. Därmed hade fler länder fått möjlighet att vara med, att få insyn och att ha den fredsbevarande roll som alla borde ha. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationer som vi är med på. I den ena reservationen tas en fråga upp som jag tycker att vi egentligen inte har fått något svar på från regeringen. Det gäller då frågan om hur man ser på ett fortsatt samarbete med NATO och om det här är en engångsföreteelse så att säga. Den andra reservationen handlar om så otroligt viktiga saker i den här situationen som insyn och inflytande, också när det gäller den framtida delen av det fredsbevarande arbetet. Det sägs att detta skall pågå i ett år. Men vad händer sedan? Om man inte har insyn och inflytande kan vi återigen stå där med en katastrof inpå våra landgränser. Jag menar att Sverige mycket hårt måste driva frågan om ett inflytande och om att man kan vara med. Den återuppbyggnad i landet som nu måste komma är ju också viktig, och bevarandet av freden bygger på ett långsiktigt samarbete. Mot den bakgrunden har jag några frågor till utrikesministern och försvarsministern. Det gäller då synen på det framtida samarbetet med NATO och insynen och inflytandet i den här delen. Vidare gäller det uppbyggnadsarbetet i den civila delen. Det är otroligt viktigt att vi tar itu med det här. För att det skall bli fred och för att denna skall kunna bevaras måste människorna ha rimliga möjligheter att leva i sitt land. Jag tror att en sådan satsning behövs och att den måste komma väldigt snabbt. Dessutom gäller det att Sverige tillsammans med övriga FN-länder driver den delen och ser till att den kombineras med det uppdrag som man nu tar på sig. Här finns det många delar för vilka man naturligtvis känner oro. Framför allt finns oron för om fredsavtalet kommer att hålla. Avtalet bygger ju inte på en för alla rättvis situation, utan avtalet bygger på den möjliga fredsförhandlingssituation som man hade. Vi kommer säkert att se ytterligare problembilder dyka upp med människor som inte kan komma tillbaka till det område där de tidigare bodde osv. Där är det viktigt att knyta in den civila delen och att aktivt jobba med den saken. Där vill jag höra litet mera från både försvarsministern och utrikesministern om hur man tänker gå vidare. Riksdagen ställer sig ju ändå bakom detta.

Herr talman! Efter många års arbete i fredsrörelsesammanhang kan jag naturligtvis inte annat än helt ansluta mig till allt det som Marianne Samuelsson sade om hur hon skulle vilja se världen. Givetvis gäller det också, och det har jag tidigare framfört, hur vi skulle vilja se FN och FN:s roll när det gäller att värna fred och säkerhet. Men samtidigt tycker jag, Marianne Samuelsson, att kriget i Bosnien under gångna tre och ett halvt år visar oss att världen inte är sådan som vi önskar att den skulle vara. I det forna Jugoslavien har ju angriparna, som ägnat sig åt etnisk rensning både på kroatisk och på serbisk sida, haft full tillgång till alla vapen som behövts - mot vår vilja. Men den angripne, Bosnien, hade inte den tillgången på grund av det vapenembargo som vi av förklarliga skäl på principiella grunder från början var med om att stödja. Jag undrar, Marianne Samuelsson, om Miljöpartiet verkligen menar att detta ledde till en rättvis fred i Bosnien. Är det inte så, sett till de instrument/möjligheter som finns när det gäller att värna freden och att möta dem som till skillnad från oss ser våld och krig som legitima medel för att främja sina mål, att man också måste ta i anspråk de medel, även väpnade sådana, som behövs för att stå emot detta? Det tycker jag att inte minst erfarenheterna från andra världskriget har visat. Även debatten hos De gröna i Tyskland har mycket klart fastlagt det.
Herr talman! Våld föder alltid våld. Också i en grupp med väldigt små barn upptäcker man mycket snabbt att börjar en slå slår andra tillbaka. Miljöpartiet de grönas grundståndpunkt är att våldet måste bort. Vi måste få bort det som leder till krig och våld i världen. Vapenembargot beslutades ju av FN. Vi stödde FN i det arbete som FN skulle kunna ha gjort om länderna i övrigt hade ställt upp. Jag tror att vi betydligt tidigare hade sett en fred om vi bara hade fått länderna att ordentligt ställa upp på de delar som FN ville ha hjälp med. Tyvärr blev det inte så. Vi fick se ett mycket blodigt och hemskt krig därför att vi inte klarade att bevara freden och att gå in med tillräckliga resurser från FN. Jag menar att världens länder svek det forna Jugoslavien och dess folk genom att inte satsa tillräckligt på den fredsbevarande delen i FN:s arbete.

Herr talman! Ja, Marianne Samuelsson, våld föder våld. Det är naturligtvis den grundläggande utgångspunkten för att vi måste arbeta långsiktigt i syfte att undanröja sådant här. Men Bosnienkriget har liksom andra världskriget visat att det fortfarande finns de som har en helt annan uppfattning och som ser våld och krig som legitima medel för att främja sina intressen. Andra världskriget och även kriget i Bosnien, vill jag hävda, har visat att demokratiernas svaghet är att inte med fasthet möta dem som inte väjer för våld. Det gäller i Sarajevo och det gällde i Warszawas getto. Att inte motsätta sig våld har inte visat sig leda till att våldsverkarna låter bli våldet, utan då tar de för sig. Detta är den bittra lärdomen av kriget i Bosnien, på samma sätt som i andra världskriget.

Herr talman! Den bittra erfarenheten är också att man med vapen har massakrerat och tagit död på en otrolig mängd människor därför att man har haft tillgång till vapen. Jag tror inte, tyvärr, att fler människor skulle ha räddats om man hade fått ytterligare vapen. Snarare tror jag att ännu fler människor skulle ha varit döda vid det här laget om man hade haft tillgång till fler vapen. Man har haft tillräckligt med vapen för att förgöra alltför många människor i detta grymma krig. Världens länder ställde inte upp. Det gäller framför allt USA och även NATO, som jag har förstått att man i Folkpartiet är väldigt förtjust i och vill knyta nära kontakter med. Jag antar att Folkpartiet också helst vill att Sverige blir medlem i NATO. Om USA då hade ställt upp med resurser och om NATO länderna hade gett sitt stöd, så att FN hade fått tillräckligt med resurser för att kunna arbeta fredsbevarande, skulle situationen ha varit annorlunda. De resurserna fick man inte, och de gavs inte. Nu är man villiga att gå in, men med rätten att själv bestämma hur, var och när. Detta tycker jag inte är att främja vare sig demokrati, mänskliga rättigheter eller fred. Vi behöver värna FN:s roll i världen. Vi gör det inte med vapen, utan genom att tillsammans med människor från alla världens länder jobba för fred och nedrustning i hela världen.

Herr talman! I går kväll tittade jag på samma nyhetssändning i TV tre gånger - jag såg Rapport, Aktuellt och sena Rapport. Jag såg de tre presidenterna Begovic, Tudjman och Milosevic underteckna fredsavtalet i Paris. Jag ville se det alla tre gångerna, därför att jag var rädd att vid något av tillfällena skulle någon av dem neka att skriva under. Det kändes som om tiden stod stilla en stund - som en markering av ögonblickets högtidlighet. Det kändes också som om Bill Clinton i sin uppmaning till parterna gjorde en markering när han delade in tiden i förfluten tid och i framtid och sade att det som har gjorts inte kan göras ogjort, men att man nu måste inrikta sig på att bygga en bättre framtid för sina barn. Dessa ord kändes inte alls patetiska, utan det kändes alldeles rätt vid det här tillfället. En bosnisk skolflicka som intervjuades gjorde samma tidsmarkering. Hon sade att det förstås aldrig mer blir som förr, men att det blir lättare nu än under kriget. Herr talman! Undertecknandet av fredsavtalet mellan parterna i kriget i förra Jugoslavien är en milstolpe på den mödosamma vägen mot fred på Balkan. Självfallet ger inte fredsavtalet i sig automatiskt fred. Från många utgångspunkter är det inte en rättvis fred, men det är en fred. Det är en möjlig början till fred för det svårt sargade f.d. Jugoslavien. Det svåraste med att bygga freden blir kanske att bygga fred i människornas sinnen. Det tar säkert längst tid. Otroligt många och svåra praktiska problem återstår också att lösa. Sverige vill bidra till fredsprocessen i alla dess led. I betänkandet UU4, som handlar om svenskt deltagande i en fredsstyrka i förra Jugoslavien, sägs att Sverige skall ställa en väpnad styrka om högst 870 man till förfogande i en multinationell fredsstyrka i ett uppdrag som skall beslutas genom en resolution i FN:s säkerhetsråd. Det är alldeles självklart att Sverige som har varit engagerat i Unprofor, den förra FN-styrkan i Jugoslavien, också skall ställa upp i denna fredsstyrka. Det finns nu ett fredsavtal att bevaka och det finns ordentlig grund för att detta skall kunna vara en fredsbevarande styrka i dess rätta bemärkelse. Vi ser denna insats som en del i ett stort paket. Sverige har också tidigare engagerat sig på många olika fronter när det gäller att bistå parterna i förra Jugoslavien och framför allt i Bosnien. Inte mindre än 1,1 miljarder svenska kronor har utbetalats i rena biståndspengar, katastrofbistånd och humanitärt bistånd. Till detta skall läggas alla de insamlade medel, kläder, persedlar, dagligvaror och resurser som folkrörelser har samlat in och skickat. Sverige har tagit emot 80 000 flyktingar från kriget. När vi nu ställer denna fredsstyrka till förfogande är också det ett led i ett större paket. SIDA satsar nu 150 miljoner kronor på återuppbyggnad. Det är ett arbete där man sida vid sida med framför allt de sex största folkrörelserna i Sverige kommer att hjälpa till med husbyggande, telekommunikationer och en mängd andra olika projekt som skall göra livet drägligare för människorna i Bosnien. Man satsar också 50 miljoner kronor på demokratiinsatser, vilket vi tycker är mycket betydelsefullt. Det är viktigt att man nu passar på att bygga ett demokratiskt samhälle som utgör en stabil grund för fred. Vi gör också insatser här hemma som skall möjliggöra för flyktingarna att återvända. I en särskild insats som regeringen nyligen har tagit initiativ till kommer vi att hjälpa till att förbereda de val som skall hållas. Regeringen står som värd för ett expertmöte inför dessa fria val i januari månad. Herr talman! Det råder enighet om att Sverige skall ingå i denna styrka. De reservationer som finns fogade till betänkandet rör framför allt formen för det hela. I Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation skriver man att det skall vara en tydlig svensk policy för sådana här insatser. Detta resonemang förefaller mig obegripligt. Inte kan vi väl ha en svensk policy för någonting så onormalt och unikt som krig? Varhelst detta sker så sker det på olika villkor, och de svenska insatserna måste också ske på olika villkor. Därför är det väldigt märkligt när man också säger att detta skall vara en engångsföreteelse. Att NATO ställer sig i spetsen för denna styrka och tar kommandot för den är naturligtvis en nödvändighet i den situation som uppstod när FN inte fick tillräckliga resurser och inte längre kunde vara kvar i f.d. Men om detta skulle vara en engångsföreteelse skulle man, om en sådan här situation skulle återuppstå, vilket vi naturligtvis skall motarbeta, behöva vända sig till riksdagen igen och begära att tidigare riksdagsbeslut skulle rivas upp, vilket skulle ha en stoppande verkan på ett svenskt deltagande. Det är naturligtvis inte normalt, Eva Zetterberg, att Sverige ingår i en NATO-styrka, men det är vid det här tillfället en nödvändighet. Jag är glad för att NATO har tagit på sig det här ansvaret, när ingen annan kunde göra det. Sanningen är faktiskt den att FN:s generalsekreterare tidigt på hösten mycket uppgivet sade att vi nu drar oss ur det f.d. Jugoslavien. FN har inte längre resurser och möjligheter att vara kvar där. I det läget trädde NATO in och tog på sig ansvaret. Den utformning som fredsstyrkan får är oerhört spännande, med ett stort antal icke NATO-länder, däribland Sverige och även Ryssland. Vid sidan av det nödvändiga i denna fredsstyrka kan den ha ett stort inflytande på den framtida europeiska säkerhetsstrukturen. Det är en positiv bieffekt av denna insats. I den andra reservationen framhålls att styrkan skall ledas av FN, inte bara vara beslutad av FN. Det finns möjligheter till detta i FN-stadgan, men man har hittills aldrig lyckats praktisera dessa. FN har inte förmått att bilda ett sådant stabskommando, och det har inte varit praktiskt möjligt att utföra operationer på detta sätt. Däremot har FN accepterat att överlåta sådana på en part som har resurser och möjligheter att utföra dessa. I FN-stadgan står mycket om att regionala organisationer skall ha en uppgift i sådana här sammanhang. Man vill vidare att Sverige skall rikta kritik mot FN för att FN inte leder styrkan och för att FN inte visar tillräckligt engagemang och ansvar i denna operation. Jag tycker att man då litet grand slår mot sig själv. Man kan naturligtvis sträva efter - vilket Sverige också gör - att FN skall vara starkt, att FN skall kunna arbeta effektivt och att FN skall kunna uppfylla sina förpliktelser. Men när det riktas kritik mot att FN fått en försvagad roll i det jugoslaviska fredsarbetet frågar jag mig: Mot vem skall vi rikta kritiken? Sverige verkar i alla sammanhang för att stärka FN och dess positioner, för att medlemsländerna skall betala sina avgifter och för att man skall ställa trupp till förfogande när FN ber om det, men det nyttar föga att Sveriges riksdag beslutar att FN skall kritiseras för att medlemsländerna inte har uppnått detta. För mig är den här reservationen något obegriplig. Slutligen en kommentar till Folkpartiets reservation, i vilken man vill öppna för att den svenska truppstyrkan skulle kunna bli större än 870 man, om det visar sig nödvändigt. Vi är i rådande ekonomiska läge och med de medel som finns att tillgå inte alls beredda att låta en sådan här operation verka så att säga på löpande räkning. Det verkar ekonomiskt oansvarigt.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

Herr talman! Viola Furubjelke uttryckte först sin förvåning över tanken på en tydlig svensk policy i den här aktionen, och hon undrade hur man skulle kunna ha det. Jag undrar hur Sverige skall kunna fortsätta att vara ett neutralt land, om vi inte har en tydlighet i vår medverkan, och hur Sverige som neutralt land skall kunna ingå i detta och fortsättningsvis kalla sig neutralt. Viola Furubjelke hyllade också NATO, som hade tagit över ansvaret när FN inte kunde. Hon tyckte också att det var spännande att flera länder ingick i NATO-styrkan. Jag vet inte om jag tycker att detta är speciellt spännande i detta läge. Det är snarare kanske nödvändigt för fredens skull. När det gäller NATO är jag mycket förvånad över att man hyllar NATO för att det går in och tar den här rollen. NATO var faktiskt en bidragande faktor till att man inte kunde lägga över detta på FN. Den kostnad som NATO nu tar på sig hade man naturligtvis kunnat skjuta över och säga: Vi betalar detta till FN för att detta skall kunna vara ett FN-uppdrag. Men det gör man inte. Får man göra det hela på sitt eget vis, är det tydligen bättre än att agera via FN. Jag tycker inte att vi från svenskt håll skall hävda att detta är bra. Vad gäller talet om en engångsföreteelse anser jag självklart att man, om Sverige skall delta i liknande aktioner i framtiden, vid varje tillfälle måste vända sig till riksdagen. Detta fall får inte bli ett prejudikat innebärande att Sverige alltid kan ställa upp när NATO ropar på hjälp. Då har vi definitivt ingen tydlighet om innebörden av vår neutralitet för framtiden.
Herr talman! Först vill jag till Marianne Samuelsson säga att Sverige inte är ett neutralt land. Neutralitet är ett folkrättsligt begrepp, och Sverige är i fredstid inte neutralt i den bemärkelsen. Vi är militärt alliansfria, och vi skall så förbli. Denna insats kan mycket väl genomföras inom ramen för vår militära alliansfrihet. Att NATO har tagit på sig den här uppgiften är en förutsättning för att den över huvud taget skall bli av. Marianne Samuelsson sätter likhetstecken mellan NATO och USA. Att USA inte har betalat sina avgifter till FN är något som också vi kritiserar och fördömer. USA bör betala dessa avgifter, men jag känner inte till att övriga NATO-länder på samma sätt som USA har skulder till FN. Det är vidare faktiskt så, Marianne Samuelsson, att det i fredsstyrkan utöver NATO ingår, om jag är rätt underrättad, 14 länder, däribland Ryssland. Det är inte på något sätt en ensidig NATO-insats. Jag vill alltså med kraft tillbakavisa det som Marianne Samuelsson säger. Jag tycker att det är litet konstigt att Miljöpartiet, efter all den kritik som Marianne Samuelsson riktar mot betänkandet och mot den här insatsen, ändå ställer sig bakom den. Marianne Samuelsson säger också att det här inte kan bli något prejudikat, så att Sverige kommer när NATO ropar. Nej, självklart inte. Sverige ingår inte i NATO och behöver inte lyssna på några som helst anrop från NATO. När det däremot finns en resolution från FN i botten och när FN begär och står bakom en sådan här insats, är det självklart att Sverige skall ingå. Skulle det vara värt att tala om någon policy i sammanhanget, är det att insatsen skall vara beslutad av FN eller en regional organisation som OSSE.
Herr talman! Jag håller helt med om att det självklart måste ligga ett FN-beslut i botten, vilket också är fallet och är det som gör att Miljöpartiet de gröna kan ställa sig bakom detta. Men fortfarande tycker jag att NATO och NATO-länderna tillsammans hade kunnat ställa upp på ett sådant sätt att FN hade kunnat genomföra operationen. Anledningen till att FN drar sig tillbaka är att FN saknar pengar och inte hade kunnat genomföra operationen på ett bra sätt. Men det saknas inte pengar inom NATO, och det måste innebära att man skulle ha kunnat överföra pengar därifrån för att se till att det blivit ett FN-uppdrag. När det gäller fredsbevarande operationer är FN den organisation som man kan lita på, och man känner folkrättsligt stor trygghet inför en samlad FN-aktion. Detta är bakgrunden till att jag tycker att det finns anledning att från svenskt håll kritisera NATO. Man hade därifrån faktiskt kunnat låta FN få en starkare roll. Sverige bör självfallet också i större utsträckning driva önskemålet att få vara med där besluten fattas, så att vi får ett inflytande på dem.
Herr talman! NATO och NATO-länderna borde kunnat ställa sina medel till förfogande, så att FN kunde genomföra denna insats, säger Marianne Samuelsson. Såvitt jag känner till är det flera av NATO länderna som regelbundet och i tid bidrar med sina avgifter till FN. Att man skulle kunna lita på och känna trygghet i FN vill jag gärna instämma i, men FN blir, som någon sade tidigare, inte starkare än medlemsländerna gör det till. I den situationen är det bra att det finns en annan organisation som är villig och beredd och har resurserna att ta över i en så svår situation. Självfallet skall det då finnas ett FN-beslut i botten. Det är också fel, Marianne Samuelsson, att hävda att FN självt skulle genomföra alla dessa organisationer. Det är inte förenligt med FN-stadgan. I dess kapitel 8 står det tydligt att regionala organisationer med fördel skall ta på sig ansvaret för regionala konflikter. Många av NATO-länderna är europeiska länder. Dessutom ingår också många andra länder i denna styrka. Marianne Samuelsson behöver inte alls vara rädd för att det skulle innebära att Sverige skulle knytas närmare till NATO på något sätt. Vi har i alla tänkbara sammanhang betonat att Sverige inte har för avsikt att bli medlem vare sig i NATO eller i Västeuropeiska unionen. Däremot vill vi bistå och ingå i en sådan styrka, när det handlar om att skapa och bygga fred i förra Jugoslavien.
Herr talman! Den internationella fredsstyrkan måste komma på plats mycket snabbt. Det finns inte utrymme för tvekan eller förhalning i detta arbete. När vi skrev vår reservation och tidigare motion förutsåg vi den mer eller mindre sannolika risken att inte alla stater som utfäst sig att delta skulle komma att kunna fatta de beslut som gör att man fullt ut lever upp till sina utfästelser. De senaste dagarna har väl visat att det var en mer realistisk bedömning än vad vi kanske trodde. Mot den bakgrunden är det kanske inte någon större idé att här föra en diskussion om utökade svenska möjligheter att fylla upp. Men jag hoppas att andra stater som redan gjort utfästelser och är på väg att uppfylla sina utfästelser, på samma sätt som vi hade velat när det gäller Sverige, är beredda att fylla ut de luckor i den volym som FN har begärt, vilket Sverige och andra länder genom att inte fatta de nödvändiga besluten kan komma att medverka till. Insatsen måste göras fullt ut. De stater som har gjort utfästelser har störst möjligheter att se till att de utfästelserna också uppfylls. Det handlar inte om att bedriva fredsbevarande verksamhet på löpande räkning. Skulle mandatet behöva ändras - skulle styrkans omfattning behöva ändras i framtiden - skall det givetvis förutsätta ett nytt riksdagsbeslut. Men att nu snabbt kunna medverka till att hela styrkan verkligen kommer på plats borde alla medverkande stater vara beredda att göra.
Herr talman! Sverige ställer högst 870 man till förfogande. Det är det som är beräknat vara Sveriges insats för att den svenska försvarsmakten skall kunna fullgöra uppdraget. FN:s generalsekreterare begärde också för ett par månader sedan att Sverige skulle dra ned den Unprofor-styrka som fanns i förra Jugoslavien. Sverige har lagt sig på denna nivå därför att vi anser att det går att genomföra det uppdrag vi har ålagt denna styrka. Vad Lennart Rohdin nu säger är att vi skulle träda in i andra nationers ställe om de fallerar. Sverige har väldigt ofta tagit på sig ett ansvar för andra nationers bristande betalningsförmåga eller insatsförmåga, men det känns inte rätt att i varje sammanhang göra så. Alla måste ställa upp på detta. Alla måste bidra så som de har utlovat. Det är just det som hela fredsprocessen bygger på. Det är en multinationell styrka med ett brett deltagande från många nationer. Att från svensk sida redan nu hoppa in och säga att vi gärna tar över om någon annan inte kan skulle ge alldeles felaktiga signaler. Om det för att fullgöra den uppgift som Sverige har tagit på sig skulle krävas fler personer än de 870 som vi nu medger tycker vi att regeringen kan komma tillbaka till riksdagen. Då får vi ta det under övervägande igen.
Herr talman! Jag tror att Viola Furubjelke och jag är överens om att den insats som nu måste göras är ett oerhört viktigt inslag för att förverkligandet av fredsöverenskommelsen inte blir en balansgång på en knivsegg. Då är det viktigt att den bedömning som har gjorts, bl.a. av FN:s generalsekreterare, om en fredsstyrka på 60 000 personer också omedelbart kan uppfyllas. Om flera ingående stater skulle göra bedömningar att man gentemot gjorda utfästelser inte vill eller kan ställa upp med mer än kanske 80 % är vi snabbt nere i under 50 000. Det är en väsentligt annan storlek än den som FN:s generalsekreterare har bedömt önskvärd. Då är det naturligtvis viktigt att man kan fylla upp, för att inte ta de mycket stora risker som en minskad volym skulle innebära. Då har av praktiska skäl - inte av några andra skäl - förmodligen bara de stater som planerar att delta möjlighet att göra detta med den snabbhet som erfordras. Då bör Sverige, liksom övriga stater, vara beredda att medverka till detta. Jag tror inte att det kan bli fråga att Sverige ensamt skulle fylla upp. De senaste dagarnas diskussioner tyder snarare på motsatsen.
Herr talman! Jag tror inte heller att Lennart Rohdin och jag har så skiljaktiga meningar vad avser värdet av att operationen kan fullföljas fullt ut. Men att redan innan den har påbörjats förutsätta att det skulle misslyckas tycker jag verkligen är att måla hin håle på väggen. Det finns någonting som heter tankens kraft över handlingen. Om man talar på detta sätt är jag är rädd att det också kan bli på det sättet. Vi förutsätter självfallet att alla lever upp till de åtaganden som de har gjort. Jag skulle också i sammanhanget vilja säga att det visserligen är viktigt att de 60 000 man som generalsekreteraren och FN:s säkerhetsråd bedömer som nödvändiga skall ställas till förfogande och att de skall inställa sig. Men jag skulle vilja avråda från att fokusera alltför kraftigt på den militära insatsen. De andra delarna i detta paket för att klara av fredsprocessen i förra Jugoslavien är minst lika viktiga. Där gör Sverige en mycket stor insats och är berett att ta på sig åtaganden på många olika plan när det gäller återuppbyggnad, flyktingar, att valen skall kunna gå smidigt till osv. Där skall vi inte spara på resurserna. Vi skall med folkrörelsernas hjälp göra stora ansträngningar. Att vi också ställer upp med 870 man i denna styrka anser vi vara självklart och en nödvändig del, men det hela skall ses som ett paket.

Herr talman! Jag noterar bara från Göran Lennmarkers anförande att han inte anser att det finns någon rättvis fred att eftersträva efter ett krig. Jag antar att den moderata synen också har präglat konstruktörerna av Daytonuppgörelsen.

Herr talman! Det är i alla avseenden långt mycket allvarligare. Andra världskriget ansågs uppenbarligen inte kunna slutföras på annat sätt än att angriparna - de som startade kriget - inte tilläts att uppnå militära realiteter på marken. Efter andra världskriget har det, med Nürnbergrättegångarna och på annat sätt, skapats folkrättsliga regler som skall visa för världens stater vad den mellanfolkliga samlevnaden skall gå ut på, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. En rättvis fred bör bygga på detta. Freden enligt Daytonöverenskommelsen bygger inte på detta.

Herr talman! Sverige har inte tvekat att ställa upp i fredsfrämjande insatser när FN kallat. Vi har 30 års erfarenhet av FN-missioner, och Sverige har bidragit med militära styrkor och observatörer i mer än 20 olika FN-missioner. Sverige har medverkat - och skall medverka - i FN:s arbete för att främja fred, försoning, återuppbyggnad och demokratisering. Regeringen ger i den föreliggande propositionen en god beskrivning av Sveriges hittillsvarande insatser i f.d. Jugoslavien. Över 1 miljard kronor har Sverige givit i humanitär hjälp och därutöver ca 50 miljoner kronor i stöd till demokrati och försoningsinsatser och 150 miljoner kronor till återuppbyggnad. Många flyktingar från f.d. Jugoslavien har i Sverige fått en trygg fristad. Tillåt mig också att tacka regeringen för initiativet till ett expertmöte i januari i OSSE:s regi. Det visar Sveriges engagemang och ansvar i OSSE sammanhang. Vi har bidragit med FN-trupp i Bosnien Hercegovina, i Makedonien och Kroatien. Soldaterna och de förband som tjänstgjort där har rönt mycket stor uppskattning inom FN och hos en hårt prövad civilbefolkning. De svenska soldaterna är väl värda allt beröm. Våra diskussioner här i riksdagen och besluten om att delta i FN-insatser skulle inget vara värda om det frivilliga engagemanget att ställa upp för Sverige och FN i fredens tjänst saknades hos våra krigsförband och bland befolkning i övrigt. I samband med riksdagens FN-debatt den 25 oktober deklarerade jag för Centerpartiets räkning hur vi såg på ett svenskt deltagande i IFOR-missionen. Jag sade då att: "Det är ytterst viktigt att både USA och Ryssland deltar med trupp i en sådan FN-styrka och att vi i Sverige också bör överväga att skicka trupp om FN ber oss att göra det. Formerna för ledningen av en sådan operation samt mandatets innehåll måste vara klarlagda innan Sverige fattar sitt beslut." Ytterligare en nödvändig pusselbit föll på plats då parterna i Paris i går undertecknade fredsuppgörelsen från Dayton. Fredsuppgörelsen anmodar FN att fullfölja insatsen i Bosnien Hercegovina genom att ge en multinationell fredsstyrka i uppdrag att implementera fredsöverenskommelsen. Herr talman! Fredsavtalet är en triumf för USA, EU och Ryssland men samtidigt en illustration av FN:s svaghet. Det hade självklart varit bättre om FN också hade haft förmåga att leda och genomföra sitt mandat i stället för att förlita sig på NATO. Detta tillkortakommande måste analyseras i det fortsatta arbetet med att reformera FN. I det uppkomna läget visar flera av världens länder stor solidaritet med människorna i f.d. Jugoslavien genom att ställa upp med militär trupp. Jag delar utrikesministerns bedömning att om IFOR-missionen blir framgångsrik är denna ett konkret bidrag till byggandet av en alleuropeisk fredsordning. Samverkan inom IFOR bör kunna öppna dörren för framtida gemensamma fredsfrämjande insatser där inte NATO utan OSSE svarar för ledning och genomförande. Rysslands deltagande i IFOR är inte ett villkor för svenskt deltagande, som vi ser det, men det är ytterligare ett skäl. Så sent som förra onsdagen beslutade riksdagen att Sverige skall gradera upp sitt internationella engagemang genom att inrätta Försvarets internationella styrka. Samtidigt bekräftade en enig riksdag återigen att Sveriges militära alliansfrihet ligger fast. Med detta beslut om Sveriges säkerhetspolitik i ryggen finns det ingen som helst anledning att se detta IFOR engagemang som en urholkning av alliansfriheten eller som ett första steg för Sverige in i NATO. Om några av riksdagens partier däremot hade svajat i denna fråga hade jag och Centerpartiet hyst tveksamhet inför att låta svensk trupp ställas under NATO Det är viktigt att Sverige inte skickar en ofullständig bataljon till det krävande uppdraget i Bosnien-Hercegovina. Strandade ersättningsförhandlingar gick i lås i natt enligt nyheterna i morse, och det är viktigt att de lett till ett resultat. Det fick inte råda någon oenighet om detta uppdrag. Siffran om högst 870 personer som regeringen vill ha och som har riksdagens stöd är självfallet inte någonting som tillkommit av en slump eller som tagits till med marginal. Det behövs i det närmaste 870 personer för att fylla samtliga poster inom den mekaniserade bataljon som vi skall ställa upp med. Därför är det viktig att vi anslår medel för 870 soldater. Herr talman! I den motion som min partikollega Erik Arthur Egervärn lagt diskuteras de problem som kan uppstå i skarven mellan den svenska styrka som tjänstgör under nuvarande mandat för Unprofor och innan den nya bataljonen under IFOR är i tjänst. Utskottet hänvisar i detta sammanhang till pågående förhandlingar mellan berörda stater och NATO. Det får emellertid inte finnas någon misstanke om att ärendets brådskande hantering gör att det slarvas med soldaternas säkerhet. Nuvarande styrka får inte heller sättas in i operationer som ligger utanför gällande mandat. De soldater som kontrakterar sig för IFOR måste veta vad mandatet innebär. Enligt den information som utskottet inhämtat under ärendets behandling kommer det inte att bli någon övergångsperiod.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

Herr talman! Det fredsavtal som i går undertecknades bekräftar Bosnien-Hercegovina som suverän stat och att vapenvilan nu övergår i fred i f.d. Jugoslavien. Det är allas vår förhoppning att detta skall markera ett definitivt slut på det grymma krig som utspelats på Balkan under fyra år. Med fredsavtalet som grund, och med en unik kraftsamling från det internationella samfundets sida, skall nu den mödosamma vägen mot normalt liv, försoning och återuppbyggnad beträdas. Det är mycket glädjande att riksdagen redan dagen efter avtalsundertecknandet behandlar frågan om svenskt deltagande i fredsstyrkan. Jag vill tacka riksdagen, särskilt utrikes och försvarsutskotten, för en snabb och effektiv hantering av denna viktiga fråga. Det innebär också att svaret på Helena Nilssons fråga är: Det kommer inte att behövas särskilda övergångsbestämmelser, utan det ena kommer att snabbt övergå till det andra redan under måndagen. Det är också med stor tillfredsställelse jag konstaterar en total uppslutning kring Sveriges deltagande i den fredsstyrka som med FN-mandat och under NATO:s militära ledning skall övervaka och stödja de första stegen mot försoning och varaktig fred i f.d. I denna process spelar fredsstyrkan IFOR en viktig roll - militärt för att säkra separationslinjer och skilja parterna åt, men minst lika viktigt är att påtagligt visa att omvärlden menar allvar. Med det fredsavtal som nu undertecknats vill vi klargöra att det också skall förverkligas, det civila samhället i Bosnien Huvuduppgiften för IFOR är att säkra fundamentet för fredsbygget. Det gäller sedan att med olika insatser se till att det multietniska Bosnien-Hercegovina åter kan bli ett tryggt land för dess medborgare. Ett gott förhållande till grannländer ingår i fredsbygget, liksom att alla inblandade länder som lever upp till europeiska värden skall välkomnas i ett nära europeiskt samarbete. Den första uppgiften är att möjliggöra för flyktingarna att återvända till sina hem. En annan krävande uppgift är att förbereda och genomföra de val som skall hållas enligt den nya konstitutionen för Bosnien Hercegovina. Den svenska regeringen arbetar aktivt med valfrågorna tillsammans med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Vi kommer, som har sagts här tidigare, att anordna en konferens om valfrågorna i januari. Det gäller också att skapa ett rättssamhälle där individen står i centrum. Respekt för de mänskliga rättigheterna och för minoriteternas rättigheter är, liksom fria medier och ett fritt kulturliv, andra viktiga byggstenar som kräver omvärldens aktiva engagemang. Parallellt med en mängd civila insatser måste också andra åtgärder till, t.ex. för att begränsa rustningarna i området när vapenembargot hävs. Eva Zetterberg påpekade detta. Den svenska regeringen anser att det krävs stora insatser för att parterna skall visa återhållsamhet. Vi kommer aktivt att delta i arbetet att skapa en mekanism för rustningskontroll inom OSSE:s ram. Om detta inte skulle fungera, måste frågan om vapenembargo åter kunna tas upp. Rustningskontrollsfrågorna behandlas redan på måndag i ett särskilt möte i Bonn. Förbättrade grannskapsrelationer lades grunden till i Paris dagen före undertecknandet genom ett initiativ till ett regionalt bord inom stabilitetspakten. Mycket omfattande insatser kommer också att krävas för fysisk återuppbyggnad. Det handlar om hus för de återvändande och för dem som nu lever i andras bostäder, om att få så elementära saker som el, vatten och kommunikationer att fungera, om att barnen skall få gå i skolan och om att tidningar skall få komma ut. Än mer komplicerad är läkningsprocessen för det som har raserats inom människorna genom krigets grymheter. Olika folkgrupper i f.d. Jugoslavien får inte tyngas av en kollektiv skuld som andra lägger på dem. Däremot måste krigsförbrytare lagföras och straffas. Att så sker är en mycket viktig del av försoningsprocessen. Den svenska regeringen önskar därför att alla staters skyldighet att samarbeta med Haagtribunalen tydliggörs i FN:s säkerhetsråds resolution som väntas komma inom kort. Därmed har jag svarat på frågan från Lennart Rohdin. Uppgiften att omvandla konfliktområdena på Balkan till normala europeiska samhällen är uppfordrande. Genom att fredsstyrkan IFOR finns på plats, genom FN:s mångahanda fortsatta uppgifter, både vad gäller humanitärt stöd och fredsimplementering, och genom omvärldens engagemang borde människorna i Bosnien-Hercegovina nu kunna känna större tillförsikt än tidigare. Men självfallet kan vi inte bortse från risken för bakslag. Så är t.ex. situationen i de serbiskkontrollerade förstäderna till Sarajevo just nu oroande. Den kommer att hållas under noggrann uppmärksamhet av omvärlden. Det gäller också oroshärdar som Östslavonien i Kroatien och Kosovo i Serbien. Befolkningarna inom dessa områden måste tillförsäkras normala mänskliga rättigheter och en framtid utan rädsla för myndighetsövergrepp. Herr talman! Att riksdagen nu går mot ett beslut om att Sverige skall delta i en NATO-ledd fredsstyrka speglar på ett konkret sätt förändringarna i Europa efter Berlinmurens fall för bara sex år sedan. Det nya läget i Europa har inneburit att regeringen och riksdagen ingående har analyserat de vidgade möjligheterna till nära samarbete med andra länder för fredsbevarande uppgifter. Det är löftesrikt för framtiden, och det är värt mer än många abstrakta diskussioner om en ny europeisk säkerhetsordning, att NATO:s medlemsländer, Ryssland och militärt alliansfria länder som Sverige nu är beredda att gemensamt ta itu med Europas svåraste krishärd. Detta konstaterande hindrar inte att jag, liksom Marianne Samuelsson och andra, beklagar att FN inte har haft möjlighet att ta på sig ledningen av denna insats. Långsiktigt är det utomordentligt viktigt att FN av sina medlemsländer ges resurser och politisk styrka att återta den ledarroll organisationen borde ha. När vi började arbetet med den här ovanliga operationen, angav vi naturligtvis tydliga förutsättningar för förberedelsearbetet. Styrkan skulle ges ett tydligt mandat av FN och ha parternas klara samtycke. Vi önskade vidare en nordisk samverkan, ett brett multinationellt deltagande och att den svenska styrkan i huvudsak skulle utgå från nuvarande förband inom NORDBAT, med fortsatt lokalisering i Tuzla. Vi krävde också insyn och inflytande i planeringen och genomförandet av operationen samt att ledningen för IFOR enbart skall använda förbanden på ett sätt som är förenligt med deras utrustning, utbildning och samövning. När FN:s säkerhetsråd i dag eller under helgen tar sitt beslut, kan vi konstatera att alla våra förutsättningar är uppfyllda. Det beslut riksdagen kommer att fatta innebär därmed ett svenskt deltagande i den 60 000 man starka multinationella fredsstyrkan. Till detta skall läggas att Sverige har tagit emot över 120 000 flyktingar, varav 80 000 fått permanent uppehållstillstånd. Sverige har också varit en av de största bidragsgivarna till humanitära insatser under konflikten. Sverige lovar att framgent aktivt delta i arbetet och att ge stöd till att återupprätta normalt liv i Bosnien-Hercegovina och i övriga konfliktområden i f.d. Jugoslavien. Därtill synliggörs det svenska engagemanget genom skickligt arbete av Carl Bildt som EU-medlare och nu som "high representative" med utomordentligt viktiga samordningsuppgifter för hela operationen. Sverige tar, genom dessa mångfasetterade insatser, en viktig del av det gemensamma internationella ansvaret. Att genomföra fredsbygget och försoningsprocessen, och att bygga ett normalt, civilt samhälle är dock något som i första hand ankommer på parterna i konflikten. Det internationella samfundet kan bara acceptera att alla inblandade nu kraftfullt anstränger sig att infria civilbefolkningens och omvärldens förväntningar på fred.

Herr talman! Först vill jag välkomna att utrikesministern, liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet, beklagar att FN inte har haft en större roll och en starkare position vad gäller fredsarbetet i det f.d. Jag vill dock återkomma till den fråga jag reste vad gäller vapenembargot. Det är naturligtvis oerhört väsentligt att rustningskontrollsfrågorna kommer upp, och att de gör det redan nästa vecka under OSSES:s ledning. Det är naturligtvis mycket väsentligt att gå till grunden med frågorna. Man måste upprätta olika mekanismer. Jag vill ändå få ett förtydligande av utrikesministern. Har Sverige till fullo accepterat den tidsplan som FN lagt fram? Har man inte haft någon synpunkt på att det inte är särskilt lämpligt att låta vapenembargot upphöra totalt redan efter ett år? Har Sverige över huvud taget inte tagit upp de frågorna när de behandlades i FN?
Herr talman! Det ligger i sakens natur att när man väl har träffat en överenskommelse som skall normalisera situationen skall den inte följas av vapenembargo. Däremot måste frågorna om rustningskontroll stå högt på dagordningen. Det måste alltså ankomma på parterna att visa den återhållsamhet med vapen som ligger i hela den normaliserade tillvaron. Det här är en uppgift huvudsakligen för OSSE att hjälpa till med. Skulle detta gå om intet måste vi kunna använda möjligheten att införa vapenembargo återigen. Men det är naturligtvis mycket bättre om detta kan ske på ett normalt sätt i avtal mellan suveräna stater. Det är det vi önskar.
Herr talman! Jag vill börja med att i alla fall för min del återgälda utrikesministerns tack till riksdagen för snabb behandling med ett stort tack för utrikesministerns insatser för det framsynta och rakryggade förslag som riksdagen har förelagts i det här ärendet. Jag har två frågor. När det gäller samarbete med krigstribunalen är det bra att det framgår av FN mandatet att det gäller alla inblandade stater. Min fråga gällde dock uttryckligen om mandatet kommer att omfatta också NATO-styrkans roll när det gäller att gripa och överlämna krigsförbrytare till tribunalen i Haag. Det är en sak som jag vet, efter besök vid tribunalen för ett par veckor sedan, att man fäster stor vikt vid. Min andra fråga är: Hur bedömer utrikesministern följderna av om flera stater av olika skäl visar sig inte förmå att fullt ut leva upp till sina antalsmässiga åtaganden för den internationella fredsstyrkan?
Herr talman! Parterna är ålagda att uppfylla alla order eller önskemål från krigsförbrytardomstolen om arrestering, häktning och överlämnande av personer i fråga. Det gäller också alla stater. Huruvida IFOR direkt skall medverka i detta är än så länge icke fastslaget. Man håller fortfarande på och arbetar på FN-resolutionen. Jag skulle önska att man ger IFOR en roll i detta. Men vi är inte ensamma om att besluta i den frågan. Beträffande den andra av Lennart Rohdins frågor vill jag säga att det nu är över 25 länder som deltar. Det är fler än man från början hade hoppats på. Det är ett mycket brett deltagande. Man skall också ha klart för sig att det inte är någon vetenskap som säger att det skall vara exakt 60 000 soldater. Vad det så småningom kommer att bli vet vi heller inte. Det är lika litet vetenskap när vi har sagt att vi ställer upp med högst 870 mannar. Man får göra ett antagande av vad som kan vara lämpligt för de uppgifter som föreläggs. Med den allmänna uppställning som olika länder gör i den här styrkan och när väl det amerikanska beslutet är fattat tror jag att man i stort kommer att uppfylla det som man har föresatt sig.
Herr talman! Jag tolkar utrikesministerns svar på min första fråga som att Sverige som, vilket utrikesministern själv framhöll, har gjort och kommer att göra mycket betydande insatser, även i fredsstyrkan med kraft kommer att driva kravet på att mandatet vad gäller NATO-styrkans samarbete med krigsförbrytartribunalen blir tydligt. När det gäller den andra frågan är det naturligtvis bara att hoppas att man lever upp till de åtaganden som har gjorts. Det skulle, som jag sade redan i mitt anförande, vara förnedrande både för enskilda stater och för FN om man inte lyckades göra detta. Jag är den förste att instämma med utrikesministern om att det antal som anges på olika sätt inte är några vetenskapliga tal i något avseende. Däremot tror jag att vi kan vara helt överens, om vi ser på de gångna tre och ett halvt åren i Bosnien, om att det antal trupper som har bedömts som rimligt att kräva att medlemsstaterna ställer upp med aldrig har varit tilltaget i överkant. Det visar inte minst utvecklingen i somras när det gäller de fredade zonerna. Det är det som gör det allvarligt om man skulle börja nagga den bedömning som FN:s generalsekreterare har gjort i kanten.
Herr talman! På den senare punkten är det lätt att ge Lennart Rohdin rätt. Jag vill erinra om att FN önskade 34 000 soldater i styrkan i Bosnien. Det omvärlden ställde upp med var 7 000. Självfallet kunde inte FN med en så liten andel av det man ursprungligen ansåg sig behöva klara hela den uppgift som man ålagts. Det land som framför allt fallerade här och som inte ville ställa upp, det sade man i och för sig också tydligt från början, var USA. I dag när vi hyllar USA för att man har ställt upp och gjort goda insatser i Dayton - och det skall vi verkligen göra - står det ändå klart att om USA tidigare hade önskat delta också på marken, hade vi varit i en helt annan situation i dag.
Herr talman! Först vill jag uttrycka det positiva i att också utrikesministern tycker att FN:s roll borde varit starkare och att FN borde haft bättre möjligheter från början, så att vi hade sluppit den situation vi har nu. Vi hade motionerat om detta som en engångsföreteelse. Vi tyckte att detta var en sak som vi kunde besluta om nu, men att om det mot alla förhoppningar skulle inträffa något liknande igen skulle riksdagen fatta beslutet. Det avstyrktes av utskottet. Därför skulle jag vilja veta om det också är regeringens och utrikesministerns uppfattning att detta är något som Sverige kan ställa upp med även vid andra tillfällen, under andra förutsättningar, under ett annat militärt paraply eller vad det kan bli fråga om. Jag vill ta upp ledningsansvaret och samarbetet. När FN har fredsbevarande aktioner har man ett naturligt organisatoriskt samarbete mellan den humanitära hjälpen och den militära delen. När NATO nu skall ha ledningsansvaret står det i alla fall inte vad jag har kunnat se någonstans tydligt angivet vem som har ansvaret för den civila delen, i bemärkelsen humanitär hjälp och annat som behövs. Sverige har ju sagt att man ställer upp med detta. Men hur sammankopplar man de båda delarna så att hjälpen verkligen kommer dit där den behövs och så att det kommer att fungera?
Herr talman! Hur återuppbyggnadsbiståndet faktiskt skall fungera behövs det fortfarande göras många analyseras av, och man behöver även komma överens om vem som skall göra vad. Vi driver från svensk sida starkt att man måste sätta upp många tydliga villkor. De som skall vara mottagare av stödet skall också leva upp till fredsöverenskommelsens olika delar. Beträffande det andra som Marianne Samuelsson talar om, riksdagens makt över världen, vill jag nog bara konstatera att även om svenska riksdagen är mäktig kan inte svenska riksdagen besluta att internationella konflikter av det här slaget är en engångsföreteelse.
Herr talman! Nej, naturligtvis kan vi inte det, hur gärna vi än skulle vilja det. Men det var inte det frågan gällde, utan det var frågan om det svenska deltagandet under ett annat militärt paraply, alltså icke under FN utan under NATO, eller om det kan bli frågan om något annat ledningsansvar i framtiden. Skall det beslutet fattas av riksdagen, eller kommer det beslut vi nu fattar även att inkludera eventuellt annat deltagande, som då sker automatiskt?
Herr talman! Beslut om deltagande i olika konfliktlösande uppgifter måste ju fattas från fall till fall. Om vi kommer in i en situation där ett mycket stort deltagande återigen skulle behövas, och på ett sätt som inte precis är enligt regelboken, är det självfallet att vi återkommer till riksdagen.

Herr talman! Ett par tusen svenska FN-soldater har de senaste åren gjort en utomordentligt bra och internationellt uppskattad insats i det krigshärjade Bosnien för att rädda liv och för att skapa uthärdliga levnadsförhållanden för utsatta och jagade människor. Våra pojkar och flickor har ställt upp frivilligt och på ett övertygande sätt visat prov på vad svenska värnpliktiga duger till under svåra, ofta farliga och riskfyllda förhållanden. Detta senare har vi nu för övrigt tyvärr fått bekräftat. Genom fredsöverenskommelsen i Dayton har en fastare grund skapats för fred och återuppbyggnad i det sargade Bosnien. Människorna har fått nytt hopp. Vi svenskar skall göra vad vi kan för att bidra till att det hoppet förverkligas. När FN-styrkan nu ersätts av den nya fredsstyrkan IFOR är det naturligt att svenska soldater fullföljer sitt uppdrag i den nya styrkan. Vi skall fortsätta att arbeta för freden. Vårt uppdrag i Bosnien har varit ett fredsuppdrag, och vårt uppdrag i IFOR är också ett fredsuppdrag. Det är en fredsstyrka med betydande militär kapacitet som Sverige bidrar med. Fredsstyrkan i Bosnien är också ett konkret uttryck för strävan efter gemensam säkerhet i Europa. NATO-länder. USA, Frankrike och Storbritannien är de största bidragsgivarna, men styrkan är också sammansatt av förband från Ryssland och från en rad alliansfria stater. Tack vare detta breda deltagande blir IFOR ett led i formandet av en ny europeisk säkerhetsordning. Framväxten av en ny europeisk freds och säkerhetsordning, i stället för det kalla krigets blockuppdelning, är sedan länge ett mål för svensk Europapolitik. Så var det när Olof Palme myntade begreppet "gemensam säkerhet", och så är det i dag. Det kalla krigets slut har öppnat nya möjligheter för vår Europapolitik, och vårt deltagande i fredsstyrkan i Bosnien är också ett sätt att tillvarata dessa nya möjligheter. IFOR får sin legitimitet av FN:s säkerhetsråd, och det är FN som bär ansvaret för internationell fred och säkerhet. Mandatet från FN eller OSSE, som av FN erkänts som regional organisation, är en förutsättning för svensk medverkan i multinationella fredsstyrkor. IFOR leds av NATO. Det är helt i överensstämmelse med FN-stadgan, enligt vilken FN kan uppdra åt medlemsländer eller åt organisationer att genomföra fredsfrämjande operationer. Jag vill tillägga att det också är ett uttryck för NATO:s nya vilja att ställa resurser till FN:s och OSSE:s förfogande för fredsfrämjande verksamhet. En sammanhållen ledning och en klar befälsföring i fredsstyrkan är nödvändiga både för utförandet av uppgiften - att övervaka att fredsöverenskommelsen genomförs - och för soldaternas egen säkerhet. Jag tror att jag var den förste i regeringen som förklarade att den svenska bataljon som skall ingå i IFOR bör ställas under NATO:s befäl. Att ifrågasätta detta hade varit att undandra sig uppgiften att bevara den sköra fred som vi nu sätter vårt hopp till. Det hade dessutom varit liktydigt med att utsätta de svenska soldaterna för högre risker än andra. Jag är något överraskad av, och till och med litet illa berörd av, att somliga velat förringa kraven på säkerhet för de svenska soldaterna. Mycket av den bitvis fräna och snedvridna debatt vi har haft i Sverige om deltagandet i IFOR har handlat om att jag som försvarsminister skulle ha lagt för stor vikt vid de svenska ungdomarnas säkerhet. Jag har hela tiden haft ett mycket rakt budskap som jag har försökt föra fram. De svenska soldaterna i NORDBAT 2 och i IFOR skall göra det de är bra på att göra. De skall göra det de är utrustade för och samtränade för att göra i fredens tjänst utanför våra gränser. De skall inte kommenderas att göra det som de inte är utrustade för och inte samtränade för att göra. De är i dag inte utrustade och samtränade för att utföra regelrätta anfallsföretag. Detta är inte min personliga bedömning. Det är en militär uppfattning, som jag i egenskap av försvarsminister naturligtvis måste göra till min. Om man nu anser att det går att använda förbandet i Bosnien, med den utrustning och den samträning de har, i regelrätta anfallsföretag, kan man faktiskt minska den svenska värnpliktsutbildningen med två månader. Det är nämligen samträning de värnpliktiga ägnar sig åt att öva under de sista två månaderna av värnpliktsutbildningen. Som försvarsminister har jag ett särskilt ansvar för att värna om våra svenska ungdomars säkerhet. Regeringen har naturligtvis samma inställning. Därför gav jag och regeringen ett uppdrag åt överbefälhavaren att se över säkerheten och redovisa säkerhetsåtgärderna. Men regeringen har också, som en förutsättning för svenskt deltagande i IFOR angett, och jag citerar ur propositionen: "--- att ledningen för IFOR kommer att använda de underställda enheterna på ett sätt som är förenligt med varje förbands utrustning och graden av samövning. Detta betyder för det svenska förbandet att det inte kommer att användas för att genomföra regelrätta anfallsföretag." Så står det i propositionen. Detta är en självklarhet. Jag har inte heller mött några invändningar mot detta vare sig från NATO, från mina nordiska kolleger eller från amerikanska företrädare. I den svenska debatten har man blåst till strid kring detta självklara konstaterande, och man har gjort det på ett sätt som jag anser vara djupt kränkande för de svenska soldaterna i Bosnien och för svenska värnpliktiga och befäl över huvud taget. Herr talman! Svenska värnpliktiga är bra soldater, lika bra som de bästa i andra länder. De har god utbildning och modern utrustning, och de är väl övade för att försvara vårt land. De svenska ungdomarna i Bosnien har kallats "veloursoldater". Den svenska FN-bataljonen har utfört ett mycket värdefullt och, som jag sade, ingalunda riskfritt arbete. För ett par veckor sedan kunde jag själv konstatera detta på plats i Tuzla. Jag har också fått ta emot mycket internationellt beröm för de svenska flickornas och pojkarnas insatser. De är inga veloursoldater. De är svenska värnpliktiga som kan utföra alla de soldatuppgifter som de är utrustade och samövade för att utföra nere i Bosnien. Och de kan mycket mera, just därför att de är värnpliktiga och inte yrkessoldater. De förenar fasthet med tålamod och förhandlingsförmåga. Att gripa till våld är inte deras första reflex, vilket nog kommer att visa sig vara en oskattbar tillgång i det svåra arbetet framöver. De svenska soldaterna har byggt upp ett värdefullt förtroendekapital, både hos de stridande parterna och hos civilbefolkningen. De har lagt en god grund för det fortsatta återuppbyggnadsarbetet. Genom sin varierande civila bakgrund kan de utföra en rad praktiska uppgifter vid sidan av den rena soldattjänsten, och detta är mycket viktigt. Det gäller att vara både en god soldat och en god förhandlare. De svenska soldaterna i Bosnien är representanter för en fin svensk tradition, som har formats under decennier av medverkan i FN:s fredsbevarande operationer. De företräder en svensk profil i internationell fredsbevarande verksamhet. Den traditionen skall vi nu fullfölja i IFOR. Det betyder inte att de svenska soldaterna skulle undandra sig uppgifter som de är utrustade och samövade för att genomföra - självklart inte! Det är tvärtom ett ansvarsfullt och riskfyllt uppdrag de har framför sig. Vi får inte bortse från eller underskatta riskerna. De finns där i hög grad - varje dag, för varje soldat. Risken för direkta angrepp på fredsstyrkan har minskat i och med att vi fått ett fredsavtal, godkänt av parterna. IFOR är också genom sin styrka mera avskräckande än vad Unprofor var. Men vi kan t.ex. inte vara säkra på att det inte finns laglösa friskaror och krypskyttar. Och vi kan inte bortse från risken för attentat. Och minfälten, med hundratusentals minor, ligger kvar. De usla vägarna går bokstavligen genom minerat område. Minhotet bedöms vara det största hotet, som kommer att bestå även om parterna - som vi alla hoppas - samarbetar väl. Det är alltså, fru talman, ingen uppgift för B soldater som de svenska ungdomarna i IFOR har framför sig. Det är de själva väl medvetna om, och det sade de klart och öppet till mig när jag mötte dem nere i Tuzla. Jag vet att de kommer att utföra sin uppgift med stor skicklighet. Jag litar på de svenska soldaterna. Men jag tänker också på deras säkerhet. Fru talman! Sedan jag för drygt ett år sedan blev försvarsminister har jag många gånger sagt att fredsfrämjande verksamhet och humanitära insatser kommer att bli en viktig uppgift för det svenska totalförsvaret. I totalförsvarspropositionen, som riksdagen behandlade i förra veckan, föreslog regeringen inrättandet av en försvarsmaktens internationella styrka liksom att civila styrkor för humanitära insatser skulle skapas. Riksdagen godtog regeringens förslag. Det viktiga inslag i vår internationella politik och i vårt globala solidaritetsarbete som de blå baskrarna har varit i 40 år kommer att fortsätta och byggas ut. Vi har lagt en god grund. Vi har ett vinnande och internationellt mycket uppskattat koncept. Den svenska fredsbevarande profilen kommer att mejslas ut än tydligare. Vårt deltagande i IFOR är ett nytt kapitel i denna utveckling. Men det är inget nytt slag av insats.

Fru talman! På åtskilliga punkter är Göran Lennmarker och jag överens, och det gläder mig. Jag vill göra en markering, och det är att få människor i vårt land har arbetat så mycket för fred, för demokrati och för internationell säkerhet som just Olof Palme. Om det var någon som framhöll demokratins betydelse, samförståndets betydelse och fredsbevarandets betydelse var det just Olof Palme. Det var grunden för hans stora och outtröttliga arbete för freden. Jag stod honom nära i så många år att jag vet hur intensivt han betonade just fredens möjligheter och demokratins möjligheter och att man med militära medel aldrig kan uppnå freden. Här har Carl Bildt egentligen samma uppfattning som Olof Palme, när Carl Bildt många gånger betonar att när väl militärerna har gjort sitt måste politikerna ta över, och då återstår det svåra jobbet att åstadkomma freden. Göran Lennmarker tog också upp villkoren. De har redovisats mycket klart i regeringens proposition på s. 11. Där står det, som Göran Lennmarker säkert har läst, att regeringen har "angivit ett antal förutsättningar". Sedan redovisar regeringen sex förutsättningar. Det är för övrigt de förutsättningar som jag från allra första stund angav när IFOR började diskuteras. Jag vill hänvisa till utrikesministern, som för en stund sedan i sitt tal sade, att när FN:s säkerhetsråd i dag eller i helgen fattar sitt beslut är alla våra förutsättningar uppfyllda.

Fru talman! Utgångspunkten för dagens debatt är inte i första hand en internationell diplomatisk framgång, dvs. Daytonavtalet, utan ett internationellt politiskt misslyckande. Vilken lättnad vi än känner över att det nu förefaller bli fred och att Bosniens invånare besparas ännu en krigsvinter, får vi aldrig glömma den tragedi, den katastrof, som praktiskt taget förverkligades. Bosnien-Hercegovina är en internationellt erkänd stat, medlem av FN. I enlighet med FN-stadgan har den rätt till solidariska insatser av andra FN-stater om den angrips, eller åtminstone rätt till sådan hjälp att den kan sköta sitt eget försvar. Detta har Bosnien-Hercegovina förvägrats av FN. Det är första gången sedan FN bildades som en av organisationens medlemsstater har behandlats på detta sätt. T.o.m. i svensk debatt har det förekommit att man försökt motivera den här underlåtenheten med föreställningen att FN är skyldigt att vara neutralt i alla tänkbara konflikter. FN har inte bildats för att vara neutralt utan för att kunna bjuda gemensamt motstånd mot fascister och krigshetsare. Det var exakt därför som Förenta nationerna uppkom under andra världskriget. Det var precis det som var syftet med organisationen. Det är utifrån det syftet som man har utformat sina grundläggande dokument. Här har man under fyra års tid lämnat en angripare praktiskt taget fria händer att utföra folkmord och folkfördrivning. FN:s egen konvention om folkmord, en av världsorganisationens mest grundläggande texter, har lämnats åt sidan. Det skapade en oerhört farlig situation som hade kunnat äventyra FN-tankens framtid. Om detta hade fått fullföljas - nu blir det av allt att döma inte så - hade naturligtvis varje tänkbar diktator i varje tänkbart land som aspirerar på sina grannstater kunnat säga: FN gjorde ingenting för att rädda Bosnien, en av FN:s medlemsstater. Varför skulle FN göra något för att rädda exempelvis Estland eller vilket annat land som helst? Att kriget nu äntligen har tagit slut beror inte på det internationella samfundets beslutsamhet. Det beror i stället på att en annan part i den här komplicerade konflikten, nämligen Kroatien, av egna nationalistiska motiv gjorde sitt bästa för att omintetgöra den storserbiska dröm som var den yttersta orsaken till kriget i Bosnien, och på att NATO och USA, Marianne Samuelsson, drog slutsatsen att kriget måste få ett slut. Man inledde till sist aktioner som, om de hade inletts tidigare, kanske hade skapat en annan och mer tillfredsställande situation än den vi nu har. Det fredsavtal som vi nu ser är dubbeltydigt. Å ena sidan erkänns Bosnien-Hercegovina som en odelad stat inom sina nuvarande gränser. Vidare skall det vara en gemensam valuta. Människor skall ha rätt att flytta tillbaka till sina hem. Man skall fånga in krigsförbrytare och ställa dem inför rätta. Det skall hållas val i hela landet. Å andra sidan kan avtalet också läsas så att man för första gången accepterar att en av FN:s medlemsstater delas. Man godkänner i praktiken den s.k. serbiska republiken i Bosnien och godtar därmed något som bara kan beskrivas som en fascistisk enhet och en fascistisk statsbildning, eller försök till statsbildning, mitt i Europa. Man godtar resultatet av etnisk rensning. Man skapar naturligtvis i så fall på nytt en för framtiden oerhört farlig situation. Hoppet ligger inte i delningen av Bosnien. Hoppet ligger naturligtvis i att en regim av det slag som har upprättats och som har överlevt under några år i den serbkontrollerade delen av landet icke kan överleva fred. Sannolikt är det så att fascismen förutsätter krig för att kunna behålla en maktposition i vilket land den än finns. Det är tänkbart att regimen i Pale inte kommer att överleva en verklig fredsutveckling. Det finns kanske skäl att i det här sammanhanget påminna om det som också Lennart Rohdin nämnde, nämligen att till de stora förlorarna och till dem som glömts bort i detta krig hör de serber som inte vill styras av fascister och krigsförbrytare. De är nog inte så få. Får de en möjlighet att spela en roll i det nya Bosnien som skall byggas upp? Eller kommer krigsförbrytarna, som egentligen borde fångas in och skickas till domstolen i Haag, att förhindra att de demokrater och samarbetsinriktade politiker som existerar bland serberna får någon roll att spela? Det här är sannolikt de frågor i Bosnien som egentligen - på marken så att säga - kommer att avgöra om det här fredsavtalet överlever eller inte. Avtalet ger en ram som det är möjligt att bygga vidare på. Men det vill till att alla som har engagerat sig i detta internationella åtagande gör sitt yttersta för att paragraferna om att krigsförbrytare skall fångas in och ställas inför rätta förverkligas, för att återflyttning faktiskt blir möjlig i hela landet för alla oavsett nationalitet och för att grunden kan läggas för ett civilt fredligt samhälle på icke-etnisk grund. Börjar man godta, som det normala och som det som för all framtid skall gälla i Bosnien, att politik förs mellan tre krafter, nämligen mellan de tre stora folkgrupperna, och inte efter normala politiska skiljelinjer och politiska partier, som t.ex. gröna, liberala och socialdemokratiska partier, har man i praktiken avskaffat Bosniens möjlighet att bli en normal europeisk stat. Det som därför är det allra mest avgörande är att vi från Sveriges och från andra länders sida gör vårt yttersta för att bygga upp de icke etniskt baserade politiska krafter som finns i landet och som mot alla odds och mot det internationella samfundets likgiltighet har lyckats överleva fyra års krig. Jag yrkar bifall till reservation 3 från Folkpartiet och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Håkan Holmberg säger att FN inte skall vara neutralt och att det heller aldrig var meningen att det skulle vara det. När FN bildades existerade inte fredsbevarande operationer ens i sinnevärlden. Fredsbevarande operationer tillkom långt senare, under Dag Hammarskjölds tid som generalsekreterare i FN. FN skall naturligtvis inte vara neutralt. FN skall stå på de mänskliga rättigheternas sida och slå vakt om de gemensamma konventioner som FN står bakom. Däremot skall FN vara opartiskt vid utövandet av fredsbevarande operationer och även när det gäller fredsframtvingande operationer. Håkan Holmberg vill fullständigt skriva ned FN:s insats i f.d. Jugoslavien. Visst blev insatsen otillräcklig och visst misslyckades FN med att skapa fred. Men vi måste ändå erkänna att FN:s insatser i f.d. Jugoslavien har räddat hundratusentals liv och att man har bistått flyktingar och civilbefolkning. Utan FN:s insatser hade kriget och lidandet varit oerhört mycket mer förödande och Bosnien hade sargats mycket mer. Håkan Holmbergs inställning tyder på att han egentligen inte alls ville se en fredsöverenskommelse i det här läget. Men jag tror att de människor som har varit utsatta för kriget i f.d. Jugoslavien har en helt annan uppfattning. De är glada för att de nu kan börja bygga på en fred som skall ge dem möjlighet att leva ett normalt liv i fortsättningen. Att skylla organisationen för ett stort misslyckande är som att skjuta budbäraren för att han kommer med ett dåligt budskap. FN är inte starkare än dess medlemsländer. Sverige gör mycket för att stärka FN, och det bör andra länder också göra. Men i det här läget är FN som organisation inte att skylla för misslyckandet.
Fru talman! Självklart kan FN inte göra någonting som inte FN:s medlemsländer är med på att göra. Det är så elementärt att det inte varje gång behöver upprepas. Jag tycker det är förvånande att i en replik få höra att mitt påstående att FN borde ha följt det som FN:s egen stadga ålägger organisationen och dess medlemsländer att verka för och genomföra tolkas som fientlighet mot FN som organisation. Bara därför att jag säger att man borde ha gjort detta och beklagar att man inte gjorde det tolkas det som ovilja mot det som FN trots allt gjorde och som naturligtvis räddade många människor därför att det åtminstone gjorde det mer komplicerat för angriparen. Det har gått så långt att det på grund av upprördheten över oförmågan hos FN:s medlemsländer att enas för att förverkliga det som organisationen bör göra t.o.m. bildades ett politiskt parti i Sverige. Det som jag och oerhört många andra har sagt är att man just därför att FN-tanken är så oerhört viktig inte får ta så lätt på de grundläggande dokumenten. FN är till för att hävda sin egen stadga. Därför måste man bli upprörd och beklaga att medlemsländerna inte lyckas ena sig om en sådan grundläggande uppgift.
Fru talman! Jag är glad för att Håkan Holmberg nu nyanserar sig litet mer i kritiken mot FN:s insatser i det forna Jugoslavien. Det är självklart så, att krig alltid föder frustrationer. Det parti som bildades, inte på grund av FN:s misslyckanden utan för att främja freden i det forna Jugoslavien, hade naturligtvis rätt i sin argumentation. Men det jag vänder mig emot - och det kan var och en sedan läsa i protokollet - är den svartmålning av FN som Håkan Holmberg ägnade sig åt i sitt inledande anförande.
Fru talman! Jag tycker att det är en egenartad beskrivning att tala om svartmålning när man hänvisar till en organisations grundläggande dokument, och då inte bara deklarationen om mänskliga rättigheter utan också den förutsättning som rådde för FN:s bildande, nämligen att man skall stå det ondas och våldets krafter emot. Det var ju därför som organisationen tillkom. Dessutom påminde jag om FN:s folkmordsdeklaration som är ett dokument av extremt central betydelse. Att påminna om så viktiga saker skulle vara att svartmåla den organisation som har utfärdat dessa dokument, detta går ju inte ihop. Det har under en ganska lång tid funnits en uppgivenhet inför svårigheterna att samla FN:s medlemsländer för att förverkliga det här, en uppgivenhet både i Sverige och i större delen av världen som det känns orimligt att bara acceptera eftersom den är så utbredd.
Fru talman! Håkan Holmberg hyllar NATO aktionen när det gäller att tvinga parterna till förhandlingsbordet. Samtidigt skäller han på FN för att man inte gjorde något innan. Det är ju samma länder som ingår i FN. Efter över tre år gör man nu den här aktionen som tvingar parterna till förhandlingsbordet. Men under dessa tre år när FN begärde att få 34 000 soldater men fick 7 000, då var inte NATO och framför allt USA särskilt villiga att vara med. Det är gott och väl att man nu vill vara med. Det är betydligt fler som nu är villiga att sända soldater när man själv får bestämma hur uppdraget skall se ut än vad man var när uppdraget skulle utföras under Jag är litet förvånad över att Folkpartiet numera alltid talar om NATO-fördelarna samtidigt som man hackar på FN. Är det verkligen det som Folkpartiet numera står för när det gäller vår utrikespolitik?
Men snälla Marianne Samuelsson, grunden för det som vi nu skall fatta beslut om är ju det fredsavtal som har tillkommit därför att några av de länder som är med i FN och också i NATO till sist beslutade sig för att en gräns ändå måste dras någonstans efter sommarens händelser då man under FN:s flagg helt och hållet hade underlåtit eller inte haft tillräckliga resurser. Det förfaller också i något fall som att man helt och hållet underlät det lilla som man hade kunnat göra. Det var t.ex. en utrikespolitisk skandal i Holland angående de holländska truppernas uppträdande under sommarens katastrofer. Detta är bakgrunden. Sedan gjordes till sist någonting, och det råkade vara USA och NATO som banade den institutionella vägen för detta. FN hade uppenbarligen inte kunnat göra någonting av skäl som jag tror att Marianne Samuelsson vid närmare eftertanke väl känner till. Nu beklagar man plötsligt att det gick till på det här sättet. Frågan blir då om Miljöpartiet egentligen över huvud taget står bakom den svenska insatsen för att genomföra fredsavtalet som vi nu skall fatta beslut om, när dess representant uttalar sig på detta sätt.
Fru talman! Vi står bakom precis det som står i propositionen, eftersom det inte finns några andra alternativ just nu. Men vi beklagar den situation som har uppstått på grundval av att bl.a. USA inte ställde upp när FN behövde hjälp. Jag tycker att det ganska klart och tydligt framgår när man tittar på relationen i förhållande till det behov som förelåg för att man över huvud taget skulle kunna lyckas med det fredsbevarande uppdraget i det forna Jugoslavien och de resurser som länderna ställde till förfogande. Det som man nu tänker göra kräver betydligt större resurser, och då är man villig att gå in och satsa. Som jag ser det är det nödvändigt, men det är en skam att dessa länder inte ställde upp tidigare. Det tycker jag faktiskt att även Folkpartiet borde kunna poängtera, att man tycker att det är dåligt av framför allt USA att inte ställa upp när FN behövde det. Då hade vi kanske haft fred för länge sedan, om det hade funnits en möjlig och rimlig chans att utföra det uppdrag som FN ändå bad sina uppdragsgivare att vara med och bidra till.
Fru talman! Hela innehållet i det som jag försökte att säga och senare vidareutveckla i replikskiftet med Viola Furubjelke var att det är en skam att FN:s medlemsstater - allihop, även USA och Sverige - inte under fyra års krig lyckades samla sig till att genomföra det som faktiskt åläggs medlemsländerna enligt